Fru talman! Det pågår, enligt vad jag har blivit informerad om, två arbeten inom statliga myndigheter på Socialdepartementets område kring problemställningen. Socialstyrelsen arbetar inte just nu med några studier, men man planerar - jag tror att det också var så Elisabeth Fleetwood formulerade det i sin information - en sådan studie, åtminstone så långt att man redovisar den kunskap som nu finns. Man gör en litteraturgenomgång och tar fram någonting som väl kan kallas state of art, dvs. en redovisning av kunskapsnivån när det gäller osteoporos just nu. Det andra är att SBU planerar att göra en uppföljning av den tidigare rapporten om mätning av bentäthet. Projektgruppen skall sammanträda direkt efter sommaren och då diskutera detta. Det är alltså dessa två arbeten som pågår. Den frågeställning som vi ofta möter här i riksdagen är vilket ansvar sjukvårdshuvudmännen har för förebyggande arbete, upplysningsarbete osv. och vilket ansvar vi har här i riksdagen. Det rimliga är naturligtvis att vi lägger ansvaret på sjukvårdshuvudmännen. I väldigt stor utsträckning är det där som arbetet måste bedrivas. Vi måste förvänta oss att sjukvårdshuvudmännen tar också frågan om osteoporos på fullt allvar. Dock kan ju faktiskt inte landstingen arbeta inom FN:s ram. Mitt svar på den frågan är att regeringen naturligtvis är beredd att arbeta på FN-nivå kring dessa problemställningar. Det är inte sjukvårdshuvudmännens sak, utan det är den svenska regeringens och riksdagens ansvarsområde.

Fru talman! Det skall påpekas, och det är viktigt, att i EU:s rapport om osteoporos fanns det en punkt som var en rekommendation om att skaffa bättre, modernare och framför allt fler utrustningar för att mäta bentäthet. Det är viktigt att vi ser till att utrustningar finns hos sjukvårdshuvudmännen. Problemställningen som SBU tog ställning till var ju huruvida man skulle rekommendera undersökningar också av symtomfria individer, om man skall göra screening av bentätheten eller om man bara skall använda utrustningen för dem som av ett eller annat skäl tror att de har problem eller riskerar att få det. Det är naturligtvis en svår frågeställning. Det är möjligt att vi så småningom kommer dithän att man ändå gör mer allmänna undersökningar, bentäthetsundersökningar, för att komma till rätta med detta. Men SBU:s rekommendation var ju den omvända. Man fann, som man sade, inte något vetenskapligt värde i att göra sådana undersökningar. Men det viktigaste är ju att sjukvårdshuvudmännen skaffar sig tillräcklig utrustning, att utrustning finns till hands för alla dem som vill göra sådana här undersökningar.

Fru talman! Elisabeth Fleetwood har frågat statsministern om vilka åtgärder han ämnar vidta för att den föreslagna ersättningen till dem som steriliserats mot sin vilja endast skall tillfalla de drabbade och inte kommunala instanser. Hon har också frågat vilka åtgärder statsministern avser vidta för att dessa 175 000 kr inte skall beskattas. Arbetet inom Regeringskansliet är så fördelat att det är jag som skall svara på interpellationen.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 Regeringen är medveten om att denna ersättning, liksom alla andra ersättningar eller skadestånd, kan komma att få effekter vid beräkningen av vissa statliga och kommunala bidrag samt kommunala avgifter. Som bekant har frågan debatterats under senare tid och många har hört av sig till Regeringskansliet. Regeringen har tagit intryck av detta och frågan bereds för närvarande i Regeringskansliet. Fru talman! Sedan detta skriftliga svar lämnades till interpellanten har beredningsarbetet kommit så långt att jag nu också vill meddela att regeringen avser att för riksdagen presentera ett tillägg till lagen som innebär att den ersättning som utbetalas icke skall ligga till grund för bedömningar av inkomstprövade stöd, bidrag eller avgifter från stat, kommun och landsting.

Fru talman! Elisabeth Fleetwood och jag har uppenbarligen exakt samma uppfattning om vad som bör gälla. Det som är intressant är att den utredning som hade till uppgift att arbeta med ersättningar till dem som utsattes för dessa två lagstiftningar och som tvångssteriliserades reflekterade väldigt mycket över hur det offentliga Sverige skulle kunna framföra ett slags ursäkt för en skamlig lagstiftning och för det ingrepp som skedde med lagens stöd. De reflekterade mycket över problemställningar som integritet, människovärde och återupprättelse. Men de reflekterade aldrig över just den här aspekten. De föreslog att ersättningen skulle vara skattefri, vilket också fanns med i regeringens lagförslag. Men de reflekterade aldrig över att vi i andra sammanhang har ett, i och för sig vällovligt, system för att ge stöd till människor med små ekonomiska omständigheter och att det stödet är behovsprövat. Ett stöd på 175 000 kr skulle då kunna innebära att man förlorar bostadsbidrag och andra bidrag eller att man får högre avgifter om man utnyttjar kommunal service. Inte heller socialutskottet fann anledning att lägga till detta, och ingen ledamot av riksdagen motionerade. Jag var inte heller medveten om den här problemställningen när frågan bereddes i regeringen. Jag tänkte inte på att det skulle kunna bli sådana konsekvenser. I någon mån kan man alltså säga att vi delar på ett ansvar för att vi inte har tänkt tidigare. Jag skall gärna berömma Elisabeth Fleetwood för att hon redan när hon ställde frågan till statsministern faktiskt uppmärksammade det här problemet. Det som är svårt är ju att hantera en särskild regel för dem som får den här ersättningen. Men jag tycker att det går att motivera detta med att det ju faktiskt handlar om människor som har varit offer för en lagstiftning som dagens moderna parlament tar avstånd ifrån och anser vara en skamfläck i den svenska parlamentariska historien. Människor som på detta sätt utsatts för ett tvångsingrepp får nu en ersättning, och då bör riksdagen också garantera att denna ersättning inte tas tillbaka av det offentliga samhället genom en annan bedömning på andra områden. Det betyder att detta blir ett förslag till ett slags generalklausul för just den här ersättningen som kompletterar den lagstiftning som riksdagen har beslutat om. Regeringens avsikt är att presentera detta mycket snabbt. Beslutet kommer inte att kunna fattas förrän i början av hösten, men å andra sidan får myndigheterna och alla kommuner information om vilket förslag som ligger på riksdagens bord. Det innebär att de som får ersättning, och de första ersättningarna kommer ju att betalas ut någon gång i augusti och början av september, inte skall behöva riskera att få sitt övriga samhällsstöd prövat.

Fru talman! Avsikten är att vi under de allra närmaste dagarna skall överlämna ett förslag till kompletterande lag till Lagrådet. Vi har förstått att vi därmed inte hinner lämna förslag till riksdagen innan riksdagen avslutar vårens arbete. Men vi har tillsammans med våra jurister och vid diskussioner också med omvärlden kommit fram till följande. Om lagförslaget ligger färdigt så snart som möjligt efter att Lagrådet har behandlat det, så presenteras propositionen. Det kommer att innebära att nämnden som skall ta ställning till ersättningar börjar sitt arbete först den 1 juli. Det betyder att nämnden inte kommer att fatta beslut om några ersättningar förrän man har gjort en prövning. Det finns säkert fall som man inte behöver pröva särskilt länge och som är alldeles uppenbara. Men vi har ju skäl att tro att utbetalningar av ersättningar och beslut om ersättningar inte kommer förrän i augusti. Det innebär alltså att då finns det kunskap om det lagförslag som föreligger. När det gäller de statliga myndigheterna är det ju enkelt att tala om att detta lagförslag nu föreligger. Och de statliga myndigheterna bör ha en skyldighet att avvakta sina beslut tills riksdagen har prövat detta. Jag är övertygad om att också kommunerna kommer att göra det. Det är trots allt ganska få fall, och jag är övertygad om att man då vilar på sina beslut när det gäller inkomstprövningar tills riksdagen har fattat beslut och att lagen får genomföras med omedelbar verkan vid riksdagens beslut. Vår bedömning är att någon enskild inte skall behöva uppleva att man förlorar de pengar som man har fått.

Fru talman! Roy Hansson har frågat jordbruksministern om hon avser att vidta åtgärder för att minska eller avskaffa de politiska kostnader som belastar vårt svenska jordbruk. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som skall svara på frågan. Regeringens målsättning är att hela Sverige skall leva. I regeringsförklaringen slogs det fast att "avfolkningen av landsbygden skall motverkas genom god infrastruktur, ett brett och varierat näringsliv och ett konkurrenskraftigt jordbruk." Detta skall bl.a. ske genom att "jordbruket skall ges villkor som är likvärdiga med andra näringars." För att kunna göra en rättvis jämförelse med andra producenters förutsättningar måste man göra en sammantagen bedömning av pris-, stöd och kostnadsnivåer. Roy Hansson tar upp skatterna på drivmedel, handelsgödsel och el som exempel på politiska kostnader som belastar det svenska jordbruket och som han anser att jordbruksföretag i andra länder inom EU inte har. Ofta används Danmark som jämförande exempel när LRF redovisar att vissa skatter är högre i Sverige än i Danmark. Om en sammantagen bedömning görs blir bilden emellertid en annan. De danska bönderna har kostnader som svenska jordbrukare inte har. Fastighetsskatten är en sådan. Likaså är skatten på bekämpningsmedel betydligt högre i Danmark än i Även i ett prisperspektiv finns det många fördelar för Sverige. Sverige har de lägsta markpriserna i Europa. Även om den nuvarande skatten på el som används inom jordbruket är högre i Sverige än i Danmark, medför våra låga elpriser att elkostnaden totalt sett ändå är 10 % lägre i Sverige. Det svenska elpriset är i dag lägst i hela EU. I Tyskland är elpriset nästan tre gånger det svenska. Ytterligare ett perspektiv är att se på stödnivåer. Exempelvis är miljöstödet sju gånger så stort i Sverige som i Danmark. Regeringen avser självklart att vidta åtgärder för att uppfylla målet i regeringsförklaringen. I vårpropositionen förklarar regeringen att det finns anledning att överväga att jämställa jordbruket med industrin med avseende på energibeskattningen. Det skattebortfall som en ändring medför bör finansieras inom energiskattesystemets ram. Regeringen anser att en skatteförändring för jordbruket med fördel kan ske i ett större energipolitiskt sammanhang. Jordbrukets energibeskattning kan aktualiseras i samband med de pågående överläggningarna om skattepolitikens framtida utformning mellan samtliga riksdagspartier.
Fru talman! Jag tackar finansministern för svaret på min interpellation om jordbrukets kostnader och framtid. Jag hade ursprungligen framställt interpellationen till jordbruksministern, men det är bra att finansministern avger svaret, eftersom den bristande lönsamheten inom jordbruket till del beror på den extra skattebelastningen för jordbruket i Sverige. Det har från regeringens sida talats om jordbruket som en framtidsnäring. Det är bra. Bättre vore det om detta omsattes i verklig politik. Avsaknad av konkreta åtgärder för jordbruket saknades i såväl budgeten för 1999 som i vårbudgeten. Nu skall jag inte anklaga finansministern för detta, eftersom tillträdet skedde två dagar före presentationen av vårbudgeten. Men regeringen i dess helhet är ansvarig för den politik som förs, eller möjligen för den icke-politik som förs i detta avseende. Jag har i min interpellation pekat på att det varje vecka försvinner ett jordbruk från Gotland. Det är naturligtvis inte bra för sysselsättningen och för en levande landsbygd. Än allvarligare är det när produktionen av råvaror till livsmedelsindustrin minskar. Då blir det naturligtvis även minskningar i förädlingsindustrin. Ett av skälen, kanske det viktigaste, är den bristande lönsamheten. Det finns länsvisa beräkningar gjorda som visar att det gotländska jordbruket belastas av 53 miljoner kronor årligen i högre politiska kostnader som skatter än vad jordbruket i Danmark gör. Självfallet får detta återverkningar på lönsamheten för jordbruket som en framtidsnäring. Det är extra kostnader som är beslutade av riksdagen och kan, efter förslag från regeringen, ändras i riksdagen. Elskatten, som finansministern nämnde, för jordbruket i Sverige är 13,8 öre/kWh. I Danmark är den 7 I Sverige har vi en gödselskatt som inte finns i konkurrentländerna. Jag förstår varför gödselskatten en gång infördes men när nu forskningen visar att det där det växer bra är mindre kväveläckage jämfört med hur det är där växtligheten är dålig bör denna skatt snarast omprövas. Herr talman! Jag har frågat om regeringen kommer med åtgärder för att minska jordbrukets politiska kostnader. Tidigare har ju jordbruksministern hänvisat till pågående skatteöverläggningar. Nu hänvisar finansministern till samma överläggningar vad gäller jordbrukets energibeskattning. Jag frågar mig om finansministern och jordbruksministern har olika uppfattningar vad gäller jordbrukets övriga politiska kostnader. Om jag förstår finansministerns svar rätt anser regeringen att det inte finns några negativa konkurrensförhållanden inom vårt jordbruk. Jag tycker att detta är märkligt. Det är snart två år sedan detta uppmärksammades i den s.k. Björkska utredningen. Såvitt jag vet har ingen bestridit uppgifterna i den utredningen, och förslag har funnits för att lasta av jordbruket den s.k. ryggsäcken. Har nu regeringen en annan uppfattning? Är det i så fall detta som har föranlett att regeringen inte har presenterat något eget förslag till riksdagen i frågan, bortsett från uttalanden om "jordbruket som framtidsnäring"? Som en jordbrukare så passande har uttalat behövs det också potatis. Något besked ges inte i detta interpellationssvar, så det är tydligen bara att vänta. Jag hoppas dock att det gamla talesättet att kon dör medan gräset växer inte är tillämpligt på dagens jordbrukspolitik. Det finns emellertid två saker som är bra när det gäller dagens interpellationssvar. Dels visar regeringen att den låga lönsamheten för Sveriges jordbruk är beroende av beskattningen; det är ju finansministern som svarar på min interpellation. Dels är lönsamheten för jordbruket bättre i andra länder än i Sverige eftersom markpriserna i Sverige är lägre än i andra länder. Avslutningsvis, finansministern, undrar jag:

Fru talman! Jag tycker att det är bra att vi får diskutera den här saken med finansministern. Vi diskuterar ju ganska ofta med jordbruksministern men till syvende och sist är det väl finansministerns departement som har sista ordet i de här skattefrågorna. Jag tycker emellertid att ministern i sitt svar tar alldeles för lätt på frågan om jordbrukets betydelse. Denna näring är viktig, kanske speciellt för Gotland, eftersom en stor andel av befolkningen där är beroende av jordbrukspolitiken och av jordbruket som näring. Men denna näring är också viktig för landet i övrigt. Jag tycker, som sagt, att man tar för lätt på frågan och jag tror mig då veta vad jag talar om. Själv sitter jag i jordbruksutskottet. Dessutom är jag ordförande i Moderata samlingspartiets jordbrukarråd. Jag har därför förmånen att ganska mycket resa runt i landet, och jag träffar många bönder som i dag är oroade. Vi kan avläsa en bristande investeringsvilja, en bristande rekrytering till yrket och en fallande lönsamhet. Det är viktigt att i sammanhanget påminna om, vilket Roy Hansson också gjorde, sambandet mellan denna primärproduktion på jordbrukspolitikens område och livsmedelsindustrin respektive förädlingsindustrin. Den ena näringen kan nämligen inte fungera utan att den andra fungerar väl. Under de senaste åren har det i olika sammanhang gjorts ett flertal uttalanden från regeringens sida - genom regeringsförklaringar, genom ministeruttalanden och i interpellationsdebatter o.d. här i kammaren - men ingenting har hänt. Det är förklaringen och motivet till att frågan ständigt kommer upp i olika sammanhang. Dagens interpellationssvar är inte annorlunda. Det är ett svar som är till intet förpliktande. Här talas det om att regeringen överväger att jämställa jordbruket med industrin avseende energibeskattningen. Ministern säger i svaret: "Jordbrukets energibeskattning kan aktualiseras i samband med de pågående överläggningarna -." Det är signaler till Sveriges bönder, vilka i dag lever med en svag lönsamhet, som just är till intet förpliktande. Men det är ju där som det behövs åtgärder. Även från sysselsättningssynpunkt totalt sett i Sverige är frågan viktig. Det samband mellan industrin och primärproduktionen som jag talat om rör nästan 300 000 människor. Sedan finns det ett par saker i svaret som enligt min uppfattning är direkt felaktiga. Detta med markpriserna kan man möjligen säga är både fel och rätt. När det gäller markpriserna i Sverige pendlar det oerhört mycket mellan de lägsta och de högsta priserna, mellan ett fåtal tusen kronor per hektar och bortemot 100 000 kr per hektar; detta samtidigt som det finns länder i Europa som har betydligt lägre markpriser än de priser som förekommer t.ex. i Skåne. Den här beskrivningen är alltså enligt min uppfattning felaktig. På samma sätt är det med de totala elkostnaderna. I de flesta länderna i Europa är det nu en totalt avreglerad elmarknad. Det har gjort, och det är bra, att vi har fått fallande elpriser totalt sett. Men priserna har fallit över hela linjen. Genom öppenheten, de öppna gränserna, och en fri marknad är det ungefär lika över hela linjen. Så fungerar nämligen prissättningen på detta område.
Fru talman! Jag kan försäkra Roy Hansson att jordbruksministern och jag har samma uppfattning om jordbrukspolitiken. Jag har svarat på de frågor som har ställts i interpellationen. Om svaren inte är nya kan det bero på att inte heller frågorna är nya. Jag har velat markera på ett par punkter och vill gärna invända mot påståendet att Sverige inte har särskilt låga markpriser. Man kan alltid hitta minimum och maximum men faktum är att jämfört med likvärdiga markområden i Europa har Sverige mycket låga markpriser. Vi har också ett oerhört stort miljöstöd. Vårt miljöstöd är jämfört med t.ex. Danmarks sju gånger större. Vi har också oerhört låga elpriser, bland de allra lägsta inom Europeiska unionen. Det är naturligtvis en stor konkurrensfördel också för vårt svenska jordbruk. Det talas om den s.k. ryggsäcken och om energioch miljöskatter. Det handlar om ungefär 5 % av jordbrukets totala kostnader. Då får man naturligtvis en annan relief till diskussionen. Till sist kan jag bara konstatera att enligt den lantbruksbarometer som gjordes förra året är det faktiskt fler bönder som ser positivt på sin lönsamhetsutveckling jämfört med hur det var året innan.
Fru talman! Jag skall först be att få instämma i Carl G Nilssons synpunkter på jordbruket. Särskilt för oss på Gotland är det väsentligt att ha ett lönsamt och framtidsinriktat jordbruk eftersom 8 % av befolkningen där finns direkt inom jordbruksnäringen. Lägger man till förädlingsindustrin är vi uppe i omkring 30 %. Inget annat län har en så stor jordbruksandel. Det är detta som föranlett mitt intresse och min interpellation i det här sammanhanget. En punkt som hittills inte tagits upp i debatten är rekryteringen till näringen. Vi har en lantbruksskola som inte har så stor rekrytering som skulle behövas. Möjligen beror det på att ungdomarna inte delar regeringens uppfattning att jordbruket för närvarande är en framtidsnäring. Det krävs nog andra tag från regeringen för att det skall gå att locka ungdomar till detta viktiga yrke. Jag tror att det finns anledning till det. Sedan skall jag säga några ord om markpriserna. Det som står i interpellationssvaret är faktiskt ganska klargörande. Markpriserna i Sverige betingas av att det är en sämre lönsamhet här. Det är ju lönsamhetsnivån, ingenting annat, som sätter priset på marken. Om det då är låga markpriser i Sverige - vilket framgår av svaret - måste det tyda på att lönsamheten i Sverige är därefter och att den i sin tur beror på överbeskattningen av det svenska jordbruket. Jag är något förundrad över att finansministern inte har samma uppfattning som den som framkommer i den Björkska utredningen, nämligen att man i Sverige har en överbeskattning. Som nämnts har man för Gotlands del beräknat att det rör sig om 53 miljoner kronor. Det är en ansenlig summa i ett så litet län. Ingen har hittills inte delat uppfattningen i den Björkska utredningen. Men tydligen är en omprövning på gång. Därför vore det värdefullt om finansministern nu kunde fastslå om regeringen delar den uppfattning som finns i den Björkska utredningen. Har regeringen kommit fram till någon annan uppfattning än den som varit vid handen? I så fall är det en ganska dramatisk förändring. Vad gäller samsynen mellan jordbruksministern och finansministern har jag en undran. För ungefär två veckor sedan, eller kanhända för tio dagar sedan, meddelade jordbruksministern att samtliga dessa skatter skulle hanteras i skatteöverläggningarna. Nu talas det om att det är elskatterna som skall diskuteras i skatteöverläggningarna. Där ser jag en skillnad. Jag tänker då på dieselskatten och gödselskatten som nog jordbruksministern tänker sig skall in i skatteöverläggningarna. Men finansministern har tydligen en annan uppfattning om detta. Elpriset kräver en kommentar. Det må hända att elpriset är lägre i Sverige än i Danmark, men man skall naturligtvis titta på vad lantbrukaren får betala. Det är skatten som läggs till som gör att det blir ett högre pris totalt sett. Det är det som är det intressanta. Fortfarande kvarstår min fråga: Varför är elpriset högre när man producerar mjölk än när man producerar öl och läskedryck? Då går man alltså på industritariffen, men så icke är fallet för jordbruket. Så en annan konstighet. Om en lantbrukare torkar sitt spannmål hemma får han betala det höga priset. Men lämnar han bort spannmålet för torkning inom industrin gäller den lägre taxan. Det har våra lantbrukare svårt att inse nödvändigheten av. Vi måste se våra jordbruksföretag som just de företag som de är. Då tycker jag att man å det snaraste borde åtgärda detta. Min fråga kvarstår: Kommer det något från regeringen som lättar på ryggsäcken åt jordbruket, eller delar inte regeringen numera den Björkska uppfattningen sådan den kom till uttryck för i utredningen för 18 månader sedan? Det tror jag är ett värdefullt besked till landets jordbrukare som finansministern kan ge här och nu i kammaren.
Fru talman! Frågan om miljöstödet och miljöstödsersättningen kommer ofta upp i de här debatterna. Jag tycker att det är viktigt att påminna om att miljöstödet och ersättningarna för de åtgärder som vidtas är en betalning till Sveriges lantbrukare för att de utför en viss typ av miljövård. Det kan vara olika typer - bevarandet av kulturmiljöer osv. De har ingenting att göra med lönsamheten inom jordbruket. Det är inte meningen att de pengarna skall vara någonting annat än en ersättning för det jobb som görs. Sedan tycker jag att den slutliga frågan ändå måste bli densamma som Roy Hansson snuddade vid. När det i detta svar sägs att regeringen överväger, att frågan kan aktualiseras, måste det väl finnas en tidsplan när detta besked skall ges. Jag upprepar det absolut nödvändiga, att ge de signaler till Sveriges bönder som behövs för att de skall kämpa vidare och för att vi skall åter få en rekrytering till svenskt jordbruk. Min sista fråga blir: Vilken är tidsplanen för de här åtgärderna?

Fru talman! Fredrik Reinfeldt har frågat mig om regeringen är beredd att utarbeta en nationell övergångsplan för att förkorta förberedelsetiden för ett möjligt framtida införande av euron. framhålls vikten av handlingsfrihet och handlingsberedskap. Ett viktigt sätt att upprätthålla denna handlingsfrihet är att vidta nationella praktiska förberedelser. En del av de praktiska förberedelserna avser analys och inventering av de omställningsproblem som ett eventuellt inträde i valutaunionen kan medföra. En annan del av arbetet avser olika anpassningsåtgärder i den nuvarande situationen där Sverige inte deltar. Denna typ av praktiska förberedelser behövs för att Sverige skall ha en reell valfrihet i EMU-frågan. De behövs för att säkerställa att, som det anges i riksdagsbeslutet, "en eventuell framtida övergång till euron kan genomföras på ett bra sätt". Låt mig först översiktligt beskriva det förberedelsearbete som har bedrivits hittills för att sedan beröra frågan om en övergångsplan. 1996. Inriktningen har varit att kartlägga problem och åtgärder vid såväl deltagande som icke deltagande. Analysen har omfattat fem områden: lagstiftningsfrågor, finansiella sektorn, näringslivet, offentliga sektorn och konsumentfrågor. Resultatet av det inledande arbetet har redovisats i två departementspromemorior . I december 1996 gav regeringen i uppdrag åt Statskontoret att analysera IT-frågor inom den offentliga sektorn vid ett eventuellt införande av euron. Arbetet har bedrivits inom ramen för en samverkansgrupp där ett tiotal centrala myndigheter har deltagit. Statskontorets uppdrag är avslutat och har redovisats i en rapport från februari i år. I december 1997 inrättade regeringen referensgruppen för de svenska euroförberedelserna. Referensgruppens uppgifter är att identifiera behovet av olika anpassningsåtgärder när Sverige inte deltar i valutaunionen, att analysera behov och problem i samband med ett eventuellt senare deltagande samt att utveckla dialogen mellan olika aktörer som berörs av euron. I gruppen, som jag leder, deltar representanter för organisationer från ett brett tvärsnitt av samhället. Det arbete som har bedrivits i dessa olika forum leder till flera preliminära slutsatser: · Vi vet relativt väl inom vilka sektorer som omställningsarbetet vid ett eventuellt införande av euron skulle vara mest omfattande. Det är inom den offentliga sektorn som problemen skulle vara störst, men de skulle också vara betydande inom den finansiella sektorn. · Vi vet även vilka sakfrågor som skulle kräva störst arbete. Här är omställning av IT-system den största komponenten, men även ändringar i lagoch regelverk samt informationsfrågor skulle kräva stora insatser. · Dessutom vet vi vilka som skulle vara de viktigaste parterna eller aktörerna i ett omställningsarbete, och vi har med dem etablerat en fungerande dialog. Arbetet hittills pekar därmed på olika områden där en fördjupad analys är nödvändig för att hålla en hög handlingsberedskap. Det enskilt viktigaste området avser bedömningar av vilken tid och vilka kostnader, framför allt inom offentliga sektorn, som skulle bli aktuella vid ett eventuellt införande av euron i Sverige. Det är mot denna bakgrund som det eventuella behovet av en övergångsplan skall ses. Jag menar att de som kräver en övergångsplan enligt brittisk förebild mer ser till formen än till innehållet i arbetet. Det viktiga är att säkerställa att den nödvändiga handlingsberedskapen finns. Men för dem som vill dra paralleller mellan vårt eget förberedelsearbete och det brittiska bör en annan och viktigare skillnad framhållas. Enligt uppgifter från den brittiska regeringen förbereder man där förslag om tilldelning av extra budgetmedel till vissa delar av statsförvaltningen för att aktivt förbereda ett införande av euron. Att använda budgetmedel på detta sätt är inte aktuellt i Sverige. Det får inte bli fråga om att föregripa ett beslut från svenska folket om inträde i valutaunionen. För mig är detta den avgörande skillnaden mellan de brittiska och de svenska planerna. Det är också en viktig generell princip för det arbete med praktiska euroförberedelser som bedrivs.
Fru talman! Jag vill tacka finansministern för detta utförliga svar som jag menar leder till tre problem. Det första handlar om det faktum att regeringspartiet är det enda parti av riksdagens partier som inte har någon ståndpunkt i sak utan bara ett förhållningssätt gällande tidtabell när det gäller euron. Det diskuterade jag som hastigast med finansministern under den gångna torsdagens frågestund. Här blandar socialdemokraterna ihop två saker. Att vara lyhörd är inte detsamma som att inte själv företräda någon ståndpunkt. Vi går inte ut till våra väljare och svarar, när de frågar vilken ideologi eller vilket partiprogram vi företräder, att de själva får bestämma det. Vi gör vad ni säger åt oss. När ett politiskt parti inte företräder någon uppfattning i centrala frågor skapar det problem för demokratin. Problemet växer ju viktigare frågan är och ju större parti det handlar om. Socialdemokratins frånvaro vad gäller uppfattning i eurofrågan är därför, för att uttrycka mig försiktigt, mycket problematisk. Det i sin tur leder över till det andra problemet. Vi får en regering utan åsikt, eftersom den just är socialdemokratisk, och en oklar majoritetsposition i riksdagen. Det i sin tur leder till att bl.a. den mycket stora svenska offentliga sektorn står utan ledning i en avgörande framtidsfråga. Det blir naturligtvis än allvarligare i ett land där västvärldens vid jämförelse med andra länder största offentliga sektor finns. Jag har i min interpellation återgivit hur det kommer till uttryck i olika rapporter som återspeglar det mycket långsamma förberedelsearbetet i Sverige. Det är ett arbete som kommer att leda till att Sverige de facto inte har den handlingsfrihet som riksdagsbeslutet om euron den 5 december 1997 faktiskt förutsatte. Vi vet inte vad det kommer att kosta. Vi har inte förberett regler för IT-samordningen. Det är mycket oklart hur lång den kvalificerade förberedelsetiden, dvs. tidpunkten från beslut fram till en möjlig eurointroduktion, egentligen är. Det tredje problemet slutligen är att den privata sektorn, som inte är lika beroende av vilket politiskt beslut vi slutligen hamnar på, tröttnar på att vänta och i stället överväger möjligheten att flytta investeringar in till euroland. Detta är bl.a. fallet vad gäller Volvo. Jag är övertygad om att fler kommer att följa efter. Vad behövs då? I Storbritannien har under högsta politiska ledning en övergångsplan framarbetats som skall förbereda Storbritannien på alla sätt för att ha högsta behandlingsberedskap vid ett eventuellt beslut om inträde. Det saknar vi helt och hållet i Sverige. Därför vill jag ånyo fråga finansministern om han utesluter varje möjlighet att snabba upp förberedelsetempot för ett möjligt svenskt eurointräde.
Fru talman! Det pågår ett intensivt förberedelsearbete. Jag har i interpellationssvaret redovisat de olika åtgärder som förbereds i Regeringskansliet. Jag har också markerat att vi i motsats till t.ex. Storbritannien inte anser att man skall förbereda sig på ett sådant sätt att det inte blir full handlingsfrihet vid ett framtida ställningstagande för medborgarna. Jag delar inte Fredrik Reinfeldts uppfattning att om en stor del av svenska befolkningen ännu inte har bestämt sig i frågan skulle det vara fel för ett politiskt parti att lyssna till opinionen för att senare ta ställning i frågan. Där har vi olika uppfattningar. Jag och andra i det socialdemokratiska partiet har vid ett stort antal tillfällen redovisat vår inställning i vårt förhållningssätt till eurofrågan. Det finns inte skäl att upprepa den. Det tillhör den enklare politiska agitationen att säga att den offentliga sektorn skulle sakna ledning i frågan. Den offentliga sektorn deltar i allra högsta grad i förberedelsearbetet. Via både den referensgrupp jag har hänvisat till och på andra sätt finns det alla möjligheter för både den offentliga sektorn och den privata sektorn att ta del av det förberedelsearbete jag har redovisat.
Fru talman! Ånyo förvånas jag över svaret att det är viktigt att lyssna. Det är bara ett sätt att dölja det faktum att man inte själv har en ståndpunkt i frågan. Detta gäller särskilt när det kommer från en nu till åren kommen tidigare SSU-ordförande som var mycket röd i sin ungdom. Jag har svårt att tänka mig att han då skulle ha uppfattning av karaktären: "Jag har ingen uppfattning. Jag skall lyssna på vad folk tycker." Det är grundläggande för oss som ger oss in i politiken att vi själva har en ståndpunkt, vi har en ideologisk syn på samhället som vi för ut till väljarna. Det innebär inte att vi inte skall vara lyhörda och ödmjuka för förändringar eller andra åsikter. Men om man inte börjar med en egen uppfattning fungerar inte demokratin som den är tänkt. Det är få svenskar som känner till hur avvikande vår europolitik har kommit att bli. Elva länder gick med från start. Jag besökte Grekland för några veckor sedan, finansierat via riksdagens internationella kansli. Där är den ekonomiska politiken inriktad på att skapa förutsättningar för ett grekiskt inträde i euron redan från den 1 januari 2001. Det återstår att se hur framgångsrikt det blir. I Storbritannien skall en folkomröstning hållas någon gång efter nästa parlamentsval. Detta parlamentsval måste hållas senast våren 2002. The National Change-Over Plan, som regeringen Blair har tagit fram, syftar till att på ett helt annat sätt än i Sverige skapa handlingsfrihet och korta den kvalificerade förberedelsetiden för att inte onödigt fördröja processen vid ett beslut om inträde. Den brittiska planen talar om en omställningstid om 40 månader från det första positiva regeringsbeslutet fram tills euron är fullständigt införd som en legal valuta. I detta inräknas då tid för en folkomröstning. I Danmark har den danska kronan knutits till ERM 2. Man följer utvecklingen i Storbritannien nära. Det är alltså endast i Sverige som vi är utan åsikt och reella förberedelser. Vår svenska krona är som bekant inte knuten till ERM 2. I det läget finns det anledning att tala om en offentlig sektor utan en politisk ledning. Det är den stora skillnaden. Tony Blair och hans ministrar har gått i spetsen för att säga att de skall göra deras yttersta för att vara väl förberedda när det brittiska folket sedan beslutar om landet skall gå med eller inte. Statskontorets rapport - och från andra håll - signalerar att det inte finns något ledarskap. De vet inte vilken riktning som gäller. De har inte av tradition att ägna sig åt civil olydnad. Därför sitter många och passivt väntar på någon sorts besked.

Fru talman! Anne-Katrine Dunker har frågat mig vilka åtgärder jag ämnar vidta för att minska de ekonomiska konsekvenserna för företag med skulder till staten som alltför höga räntor innebär. Jag utgår från att interpellationen avser de räntor som tas ut vid försenad inbetalning av skatter och avgifter. Tidigare togs det ut en fast s.k. restavgift på skatte och avgiftsfordringar. Att avgiften var fast innebar att den uttryckt som årlig ränta var hög vid kortare dröjsmål med betalningen och låg vid långa dröjsmål. Den fasta restavgiften ersattes år 1993 med en rörlig s.k. dröjsmålsavgift. Dröjsmålsavgiften är konstruerad på det sättet att den tas ut med 2 % om fordringen betalas för sent men före utgången av förfallomånaden, dvs. den månad då förfallodagen inträffat, med 4 % om den betalas före utgången av månaden efter förfallomånaden och med 6 % om den betalas före utgången av andra månaden efter förfallomånaden. Därefter stiger avgiften med 1 % i månaden fram till dess fordringen preskriberas, såvida den inte blir betald. Dröjsmålsavgiften tas alltså ut på ett mjukare sätt än den fasta restavgiften vid korta dröjsmål, samtidigt som avgiften kan bli kännbar vid långa dröjsmål. februari 1998 har dröjsmålsavgiften för de beloppsmässigt viktigaste skatterna - inkomstskatt och mervärdesskatt - samt arbetsgivaravgifterna ersatts av ränta som beräknas dag för dag precis som en vanlig bankränta. Utgångspunkten för ränta i skattekontosystemet är den s.k. basräntan som är lika med räntan på sexmånaders statsskuldväxlar. För närvarande är basräntan 3 %. På belopp som inte betalats i rätt tid och som överstiger 10 000 kronor tas ränta ut med basräntan plus 15 procentenheter. Det gäller dock bara fram till dess fordringen överlämnas till kronofogdemyndigheten för indrivning, vilket normalt sker senast efter en och en halv till två månader. Därefter tas ränta ut bara med basräntan även på stora belopp. Syftet med att ta ut en förhöjd ränta under tiden mellan förfallodagen och överlämnandet för indrivning är att ge incitament för den skattskyldige att betala i nära anslutning till förfallodagen. Numera tas alltså ränta för de viktigaste skatterna och för arbetsgivaravgifterna ut efter en räntesats som är väsentligt lägre än både dröjsmålsränta enligt räntelagen och de dröjsmålsräntor enligt avtal som tas ut i många andra sammanhang. Bara under en kortare tid tas det på större fordringsbelopp ut en förhöjd ränta. Jag kan därför inte dela Anne-Katrine Dunkers uppfattning att räntorna är för höga, och jag har inte för avsikt att vidta någon åtgärd på detta område.

Fru talman! Jag vill börja med att tacka finansministern för svaret. Jag är också medveten om att detta är till vissa delar en specifik fråga. Naturligtvis anser jag att man skall betala ränta även på skulder till staten. Därmed skall de inte ses som en möjlighet att utnyttja en billig skattekredit. Anledningen till att jag har ställt frågan till finansministern är att jag har mött många företagare som av många olika skäl har hamnat i en sådan situation. Det är ofta skäl som företagaren inte rår på. T.ex. mervärdesskatten skall betalas in före den faktiskt har fakturerats. Det kan hända att en kund går i konkurs, och då kommer självklart inga pengar in. Då är det inte rättvist att också drabbas av höga räntor och avgifter som ytterligare försvårar situationen. Det är räntor som blir kännbara, trots att - som finansministern påpekar i svaret - räntesatsen är lägre enligt räntelagen. Den första tidens kostnader är trots allt extra höga. En annan situation kan vara att man inte har fått ett avdrag godkänt som man har räknat med eller att det av andra skäl inte just då finns tillräckligt med medel för att i tid betala. För många företagare, inte minst små och medelstora, finns det inga stora överskott att ta av, varför extra utgifter - även små sådana - kan stjälpa ett helt lass. Den som startar eget måste uppskatta sin inkomst och måste betala skatt redan från första månaden, och skatten skall betalas jämnt fördelat över året oavsett när inkomsterna kommer in i företaget. Våra höga skatter och avgifter är en tung börda för våra företagare. Därtill har inte företagaren ingått något frivilligt avtal med staten, som fallet t.ex. är när man lånar pengar i bank. Företagaren måste i alla lägen ses som den tillgång hon eller han utgör. Att sänka skatterna skulle göra att många fler företag skulle slippa hamna i skuld till staten. Små och medelstora företag har inte heller samma möjligheter till professionell hjälp att minska skatteutgifterna som många av våra stora företag kan. Finansministern säger att han inte har för avsikt att vidta några åtgärder på detta område. Därför vill jag fråga ministern om han ändå inte tycker att något måste göras för de företagare som många gånger orättvist, av perifera orsaker, faktiskt oförskyllt hamnat i en skuldsituation.
Fru talman! Jag har i mitt svar redovisat att det inte generellt sett finns någon anledning att vidta några åtgärder på det här området. Det kan möjligen finnas olika specialfall, och det finns t.ex. en utredning som ser över lagen om punktskatter och prisregleringsavgifter. Den tittar också på möjligheterna att inordna punktskatterna i skattekontosystemet. Om så blir fallet kommer naturligtvis dröjsmålsavgiften på punktskatternas område att ersättas av ränta enligt vad jag i det föregående beskrev. Generellt ser jag dock inte att det finns anledning att på det här området gå in med någon form av lättnader som skulle reducera statens inkomster på området.
Fru talman! Det är ju positivt att man tittar på det här, men alla talar ju varmt om våra företag och företagare, och alla säger att de är en tillgång. Många säger också att man är villig att vidta åtgärder för att underlätta livet för företagarna. Ännu har faktiskt inte mycket av det här uppfyllts, trots att det är så oerhört viktigt att vi har företag och att vi tillåter små och medelstora företag att utvecklas. Jag tar för givet att även finansministern har den åsikten att våra företagare är oerhört viktiga för utvecklingen av vårt land. Därför vill jag fråga finansministern om det inte trots allt är viktigt att det är någonting som görs - och det ganska snart - för att de företag som nu drabbas av skulder på något sätt skall kunna hjälpas, så att de inte hamnar i en skuldsituation. Det viktiga är att de inte skall behöva hamna i den här skuldsituationen. När man väl fått en skatteskuld till staten rullar den vidare ganska fort. Man tvingas ofta t.o.m. gå i konkurs. Detta drabbar många gånger också tredje man, om man har anställda i företaget.

Fru talman! Anne-Katrine Dunker har frågat mig vilka åtgärder jag ämnar vidta för att alkoholskatterna i Sverige skall sänkas till en nivå som ligger närmare våra grannländers. Svensk alkoholpolitik syftar till att begränsa alkoholens sociala och medicinska skadeverkningar. De viktigaste medlen för att åstadkomma detta är att begränsa tillgängligheten genom främst Systembolagets detaljhandelsmonopol och prisinstrumentet. När Sverige blev medlem i EU förändrades förutsättningarna för delar av den svenska alkoholpolitiken. De viktigaste delarna - detaljhandelsmonopolet och prisinstrumentet - har dock kunnat bibehållas. EG-domstolen har godkänt Systembolagets monopol, och vi har tills vidare medgivits införselbegränsningar för resande med rätt att utöver vissa kvantiteter ta ut svensk punktskatt på alkoholdrycker som införs från annat EU-land. Det är riktigt att det finns tecken som tyder på att den illegala alkoholhanteringen har ökat i Sverige. Enligt en nyligen publicerad undersökning har den icke-registrerade konsumtionen av alkohol ökat under senare år. Detta är naturligtvis mycket allvarligt, och utvecklingen följs noga av regeringen. I den kommande alkoholpolitiska propositionen kommer regeringen att presentera förslag till åtgärder mot denna utveckling. Köp och innehav av olovligt tillverkad sprit föreslås bli kriminaliserade, och polisen skall få ytterligare medel för bekämpning av den illegala alkoholhanteringen. Social och finansdepartementen har i samarbete med branschorganisationer, försäkringsbolag och berörda myndigheter inom ramen för det s.k. Oberoende Alkoholsamarbetet - OAS - inlett en omfattande opinionsinsats mot den illegala alkoholhanteringen. Regionala konferenser i samtliga län, ökade kontrollinsatser från polis och tull samt informationsinsatser i olika medier kommer att fortgå under de närmaste åren. Genom lagen om punktskattekontroll av transporter m.m. av alkoholvaror, tobaksvaror och mineraloljeprodukter, som trädde i kraft den 1 juli 1998, har tullen fått förbättrade möjligheter att kontrollera transporter avseende alkoholvaror, tobaksvaror och mineraloljeprodukter samt postförsändelser som innehåller alkohol eller tobaksvaror. Jag vill inte i dag ge några löften om sänkningar av skatten på alkohol. Möjligheten att använda alkoholskatten som ett styrmedel för att begränsa totalkonsumtionen av alkohol beror i hög grad på om man kan skattebelägga all alkoholkonsumtion i Sverige. Den svenska ekonomins ökande öppenhet och medlemskapet i EU är förhållanden som kan påverka detta. Det är därför viktigt att ha beredskap för en situation där prisinstrumentet kan få försvagad betydelse för alkoholpolitiken i Sverige.
Fru talman! Jag får tacka finansministern också för det här svaret. Jag tycker att det känns bra att man har inlett opinionsinsatser mot den illegala alkoholhanteringen. Jag är dock lite förundrad över att ministern tycks anse att priset inte ännu har betydelse för alkoholsituationen i Sverige. Anledningen till att jag har tagit upp den här frågan är det flöde av smuggelsprit och hembränd sprit som förekommer i stort sett i hela vårt land. I dagarna slutar många av våra elever i skolan. Festerna avlöser varandra, och tyvärr förekommer det mycket sprit vid många av festerna, alltför mycket för de unga människor som konsumerar den. Skolor tvingas stänga, och elever skickas hem. Det är mycket allvarligt. Ökningen av svartsprit har bidragit till att tillgången på sprit ökat och till att ungdomarna dricker mer alkohol. Jag tror inte att höga alkoholpriser är det enda sättet att komma åt dessa våra nordliga problem. Åtminstone verkar det inte så när man läser våra dagstidningar. Jag har redan citerat en del. Det säljs hembränd sprit per deciliter till barn i mellanstadiet, per deciliter därför att de inte kan betala för en hel flaska. Det står dunkar med hembränd sprit i elevskåp osv. För mig är detta oacceptabelt och något som måste stoppas. En ung kropp har ännu inte utvecklade organ som kan förbränna sprit. Fler och fler drabbas av alkoholskador orsakade av dålig sprit. Hembränd sprit likaväl som smuggelsprit kan var mycket dålig, så dålig att den ytterligare försämrar hälsotillståndet för den som nyttjar den. Vi måste begränsa skadorna av alkohol. Det enda medlet är naturligtvis inte att alkohol blir billigare, men det blir då i alla fall inte ekonomiskt intressant att vare sig smuggla eller bränna sprit. Enligt undersökningar är var tredje grogg gjord på hembränd sprit, och mer än hälften av svenskarna tycker att det är en bagatell att smuggla sprit. Vi måste se till att ändra attityderna. Ungdomar som har vuxit upp under 90-talet är enligt uppgift väldigt benägna att dricka svartsprit. Allt som på något sätt är förknippat med förbud av olika slag blir tyvärr oftast ännu mer begärligt. En annan effekt av den höga skatten är också att konsumtionen överförs från den kontrollerade sfären till den illegala eller oregistrerade marknaden. Också av den orsaken är det av största vikt att vi bryter mönstret innan det är för etablerat. Erfarenheterna från sänkningen av skatten på cigarretter visar att fler och fler återgick till att köpa lagliga cigarretter som gav inkomster för staten när man sänkte tobaksskatten. Sänker man skatten på alkohol borde även det ge ökade inkomster. Under enbart en månad fick statskassan in 100 miljoner kronor mer på tobaksskatten. Socialminister Engqvist sade vid ett seminarium i april att vi skall sträva efter att minska den totala konsumtionen genom att satsa mer på upplysning i bl.a. skolor och idrottsklubbar, arbeta för måttfullhet, ansvar och en mognare alkoholpolitik. Det låter bra. I min interpellation frågade jag finansministern vilka åtgärder man ämnade vidta för att kunna sänka alkoholskatten. I svaret sägs att det inte kan ges några löften om sänkningar men att man behöver ha beredskap. Då blir min fråga: Vilken beredskap har eller behöver regeringen för att kunna sänka alkoholskatterna, och när? Enligt vad socialministern sade i en tidigare interpellationsdebatt här i eftermiddag kommer det inga förslag om att sänka skatten på alkohol i den proposition som skall läggas fram i början av juni.

Fru talman! Göte Jonsson har frågat statsrådet Lars-Erik Lövdén vilka åtgärder han ämnar vidta för att det skall bli lättare att erhålla F-skattsedel. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som skall svara på interpellationen. Såväl Margareta Andersson som Ola Karlsson har i år i två olika interpellationer kommit in på samma frågeställning. Därför sammanfattar jag nu bara vad som sagts tidigare. för dem som vill kombinera en deltidsanställning med företagande - en särskild bestämmelse som ger skattemyndigheten möjlighet att utfärda en F skattsedel under villkor att den åberopas endast i personens näringsverksamhet. Det nya systemet innebar att det blev väsentligt enklare för den som bedrev eller avsåg att bedriva näringsverksamhet att få en F-skattsedel än det hade varit att få en B-skattsedel i det gamla systemet. Reglerna för tilldelning av F-skattsedel har därefter ändrats så att det blivit ännu lättare att få en sådan skattsedel. 1998, innebär att alla som ansöker om en F-skattsedel skall få det om det inte finns skälig anledning att anta att sökanden varken bedriver näringsverksamhet eller kommer att bedriva sådan verksamhet. Dock finns vissa hinder, t.ex. om sökanden har skatteskulder eller inte har fullgjort sin skyldighet att deklarera. Det är ytterst få som nu får avslag på sin ansökan om F-skattsedel. Antalet ansökningar under förra året Några ytterligare åtgärder i denna riktning ser jag för närvarande inte något behov av. I sak gäller att man i ett system med F-skatt inte kan undvara en möjlighet för skattemyndigheten att avslå en ansökan om F-skatt när det finns goda skäl att anta att näringsverksamhet varken bedrivs eller kommer att bedrivas, eftersom systemet bygger på ett direkt samband mellan F-skattsedel och näringsverksamhet. När det gäller handläggningstiderna för utfärdande av F-skattsedlar har det gjorts gällande att de är för långa. Den kritiken har i vissa fall varit berättigad. Numera har emellertid detta rättats till. Ansökningar om F-skatt behandlas normalt inom kortare tid än två veckor från inkomstdagen. Det innebär att ett F skattebevis normalt kan sändas ut inom två veckor från det att ansökan kom in, och i många fall inom en ännu kortare tid. I Stockholm är dock handläggningstiden ca tre veckor men håller på att kortas. Enligt de uppgifter som jag har fått om de aktuella handläggningstiderna, och som jag redovisat, är de nu sådana att jag inte anser mig behöva vidta några åtgärder. Ett problem i sammanhanget är emellertid att den som avser att bedriva näringsverksamhet genom en juridisk person i många fall måste vänta mellan en och två månader och ibland ännu längre innan den juridiska personen har registrerats av Patent och registreringsverket. För att råda bot på bl.a. detta problem och samtidigt göra det enklare för dem som vill starta ett företag har Patent och registreringsverket samt Riksskatteverket på regeringens uppdrag undersökt möjligheten till en förenklad företagsregistrering. Uppdraget redovisades i en slutrapport i mars i år. De förslag som redovisades håller verken nu på att genomföra. Till detta kan läggas att Riksskatteverket nu gör en översyn av utbildningen av handläggare i F skattefrågor för att åstadkomma en så snabb, korrekt och enhetlig bedömning av ansökningar om F skattsedel som möjligt. I flera regioner har viss utbildningsverksamhet också redan genomförts.
Fru talman! Jag tackar finanministern för svaret. Jag har i och för sig förståelse för att det kanske finns en viss irritation från finansministerns sida när det gäller svaret. Vi har redan haft uppe den här frågan två gånger i vår. Jag har respekt för detta. Jag väckte den här frågan förra året under brinnande valrörelse. Jag skrev en fråga till Östros, som då hade ansvaret. Jag fick då besked i ett skriftligt svar: Vi håller på att se över de här reglerna. Sedan kom det ett besked i budgetpropositionen: Vi skall inte se över de här reglerna. Orsaken till att jag tog upp frågan då var framför allt ett fall i Habo. En ung kille ville bli egen företagare och starta billotsverksamhet. Han begärde i oktober 1986 att få F-skattsedel. Han fick den i augusti 1988, således sju månader efter det att de enklare regelverken enligt finansministern hade trätt i kraft. Då hade det gått turer både via länsrätt och kammarrätt. Ett annat liknande fall i samma område gällde en konsultföretagare som ville starta egen verksamhet. Det var samma procedur: kammarrätt och länsrätt. Den som har hjälpt till i dessa båda fall har i dag en pärm med 600 A4-blad från den brevväxling som har varit mellan sökande och myndigheterna. Nu har båda fått F-skattsedel. Nu är båda duktiga egenföretagare var och en inom sitt område. Hur hade det gått om de inte hade stått på sig i det här sammanhanget utan gett sig? Då hade de i dag inte varit duktiga egenföretagare. Finansministern säger: Nu är problemen lösta. Det finns inga generella problem. Nej, tack och lov att de inte är generella! Det skulle vara ren skandal. Men problem återstår med avbytarverksamheten. Här har det varit diskussioner med Skåne län, Jönköpings län och Västra Götalands län. I Skåne län och Jönköpings län lär det ha löst sig. Men Västra Götaland vägrar fortfarande att ge F-skattsedel till avbytarverksamhet med krystade motiveringar. Det är inte rimligt, finansministern. Det går inte att säga att det bara är 1 %, 2 % eller 3 % som inte får F-skattsedel. Det är fråga om rättssäkerhet. Det är fråga om en medborgerlig rättighet. Är det så att man inte sköter sig, som finansministern pekade på, inte betalar sin skatt eller sköter sina åligganden, skall man inte ha F-skattsedel. Men dessa människor har aldrig fått visa att de sköter sig. De är misstänkta i förväg. Man säger t.ex. så här när det gäller avbytarverksamheten: Du har ju ingen speciell utbildning för verksamheten. Är det så att svensk skattemyndighet skall vara någon form av utfärdare av certifikat för vissa uppgifter för att man skall få F-skattsedel? Fru talman! Detta rimmar utomordentligt dåligt med regeringens tal om nyföretagande och småföretagande. Hur är det med resonemanget om nybygget? Det har gått i stå. Nu har jag lämnat besked till finansministern att fortfarande är det krångel för en avbytare att få F skattsedel utifrån krystade motiveringar. Är finansministern beredd att se till att det blir ändringar och klara politiska direktiv att den som vill starta verksamhet skall få F-skattsedel. Om man inte sköter sig skall den dras in. Det är den normala tågordningen. Hur skall man få förtroende till regeringens näringspolitik när ni inte ens orkar ändra reglerna så att egenföretagare får F-skattsedel på rimliga villkor? Visa åtminstone den handlingskraften, finansministern!
Fru talman! Den här frågan har debatterats flera gånger i kammaren, som någon sade tidigare. Jag var med i debatten i skatteutskottet när vi antog de nya lite mer generösa regler som kom att gälla från den 1 Det fanns anledning att då ta den debatten och ändra reglerna. Det gällde att stöta på myndigheter och andra för att det som bl.a. Göte Jonsson här har gett uttryck för inte skall uppstå. Det är viktigt. Jag ser i finansministerns svar att det är mindre än 1 % som inte får F-skattsedel. När man lyssnar på debatten låter det som att det var väldigt många som inte fick F-skattsedel. Det är viktigt att ha med sig detta perspektiv i den fortsatta debatten. Anledningen till att man en gång i tiden införde F skattsedel var att konsumentperspektivet var väldigt viktigt. Det är sällan någon som tar upp det i debatten. Det är viktigt att veta att vi ställer krav på dem i det här landet som bedriver företagsverksamhet. Efter det att F-skattsedel infördes har det underlättats avsevärt att fastställa vem som har betalningsansvaret för skatter och avgifter. Det fanns en tid då många uppdragsgivare i efterhand blev skyldiga att betala skatter och sociala avgifter. Ibland låter det nästan i debatten som att den som vill skall få en F-skattsedel. Delar vi ut F-skattsedlar till höger och till vänster kanske vi snart står här igen med detta problem. Det är viktigt att lyfta just den frågan. Den kommer sällan fram i debatten. När det gäller frågor kring avbytarverksamhet, billotsverksamhet och annat som Göte Jonsson tar upp här är det naturligtvis beklagligt att det kan finnas verksamheter som inte får starta på grund av att man är sen och har långa handläggningstider. Men det kanske också finns fog för att det är på det sättet. Det har tidigare varit en debatt här i kammaren om avbytarverksamheten och F-skattsedel för avbytare. Det visade sig ju också, precis som Göte Jonsson påpekar, att problemet har löst sig i vissa delar av landet, men kanske inte i alla delar. Vi får väl hoppas att det löser sig även där, Göte Jonsson. Jag bad att få vara med i den här debatten i dag, eftersom jag tycker att det är viktigt att också lyfta fram konsumentperspektivet om varför vi har F skattsedel. Det borde ju också ligga i företagens eget intresse att andra företag som har en F-skattsedel är seriösa.
Fru talman! Jag kan helt instämma i Marie Engströms anförande. Det var mycket belysande på ett stort antal punkter. Om Göte Jonsson hade lyssnat vid en tidigare kammardebatt hade han också fått den information som har gått ut via Riksskatteverket om hanteringen av avbytarverksamheten. Då hade han inte behövt fråga en gång till om samma sak.
Fru talman! Jag hade väl i och för sig inte väntat mig att samarbetet mellan partierna hade gått så långt att Marie Engström var tvungen att gripa in och svara på interpellationen. Men det är tillåtet, och jag respekterar det. Sedan vill jag säga till finansministern att jag har läst hela detta protokoll. Det är beroende på att finansministern tycks tro att problemet är löst som jag på nytt tar upp frågan. Problemet är inte löst. Sedan leker man med statistik och säger att det bara är ett fåtal som inte har fått F-skattsedel. Jag förmodar att statistiken visar att de två fall som jag tar upp har fått F-skattsedel. Man ställer sig frågan: Hur många är det som har fått bråka med skattemyndigheten innan de har fått? Konsumentperspektivet är ju intressant. Vi kan ta avbytarverksamheten som exempel. Där är det bönderna som är konsumenter. Jag är helt övertygad om att de svenska bönderna är bättre på att bedöma vem man skall ha som avbytare än vad Riksskatteverket och skattemyndigheterna är. Jag är helt övertygad om detta. Skattemyndigheten behöver inte pröva och certifiera den som skall bli avbytare i bondeverksamhet. Om vi vill ha nyföretagande och klara arbetslöshetsproblemen är det väl i alla fall rimligt att man inte krånglar med dem som vill bli företagare när det gäller en sådan enkel fråga som F-skattsedel. Jag delar helt uppfattningen att vi skall ha det. Om man missköter sig skall den dras in. Men döm inte i förväg! Se till att alla som vill också får! Om de inte sköter sig kan man dra in den. Men skattemyndigheten skall inte vara den som prövar huruvida vederbörande är lämplig eller inte. Där kommer konsumentperspektivet in. Det är konsumenten, den som man betjänar, som också skall göra bedömningen.

Fru talman! Agne Hansson har frågat mig om regeringen avser att genomföra en särskild utredning beträffande eurons regionalpolitiska konsekvenser, såväl i en situation där Sverige upprätthåller en självständig svensk valuta och penningpolitik som vid ett svenskt inträde i valutaunionen. I interpellationen framhålls att Sveriges medlemskap i EU, framväxten av en alltmer integrerad inre marknad inom EU och den ökade öppenheten mellan alla Europas länder påskyndar strukturomvandlingen. De risker som är förknippade med detta framhålls, och Agne Hansson understryker att det finns ett behov av att analysera vad denna utveckling skulle få för konsekvenser för den regionala obalansen. Jag har förståelse för de synpunkter som ligger bakom Agne Hanssons interpellation. Det är givetvis inte önskvärt att regionala klyftor vare sig blir ett pris eller ett hinder för ekonomiskt framåtskridande. De faktorer som Agne Hansson anför är dock endast en del av de nya förutsättningar som regionalpolitiken möter. Förutom genom EU-medlemskapet och fördjupandet av den inre marknaden, har bl.a. den accelererande utvecklingen av produktions och informationstekniken och den tilltagande globaliseringen av våra ekonomier lett till förändrade förutsättningar för den regionala utvecklingen. Samtidigt skulle jag vilja tillägga att de omvärldsförändringar som vi ser inte nödvändigtvis behöver få negativa konsekvenser för enskilda regioner, även om de bedöms utsätta många små och medelstora orter för ökade påfrestningar. Regeringen har bl.a. därför bedömt att det är nödvändigt att förstärka de regionalpolitiska insatserna inom främst den s.k. stora regionalpolitiken, t.ex. Riksdagen har också uttalat att en kraftsamling behövs för att vända utvecklingen och att en utredning om regionalpolitiken bör genomföras. Som Agne Hansson säkert känner till beslutade regeringen den 21 januari 1999 att bemyndiga chefen för Näringsdepartementet att tillkalla en kommitté för att studera effekterna av dagens regionalpolitik, för att bedöma den framtida regionala utvecklingen och för att utarbeta en strategi för regional balans. Kommittén väntas inleda sitt uppdrag inom kort. Av direktiven till utredningen framgår att kommittén skall belysa regionalpolitiken utifrån ett brett perspektiv, inklusive Sveriges medlemskap i EU och den inre marknaden. Vidare skall valutaunionens upprättande och EU:s utvidgning ingå i analysen. Jag kan också tillägga att Statens institut för regionalforskning för närvarande bedriver ett forskningsprogram om konsekvenserna av EU-medlemskapet i ett regionalpolitiskt perspektiv. Inom ramen för detta skall bl.a. olika regioners känslighet för förändringar i valutakursen analyseras. Mot bakgrund av att en kommitté med parlamentariskt inflytande just har fått i uppdrag att utreda den framtida regionalpolitiken, i vilken EU-perspektivet ingår, samt att frågan även behandlas inom ramen för det forskningsprogram jag nyss nämnt, avser regeringen inte att tillsätta någon ytterligare kommitté inom detta område.
Fru talman! Jag vill tacka finansministern för svaret. Vid årsskiftet övergick 15 medlemsländer till en gemensam valuta. Det är en stor förändring som påverkar väldigt många faktorer. I Sverige finns ett riksdagsbeslut om att vi skall stå utanför, men frågan diskuteras. Trots att det är en genomgripande förändring som då skulle ske diskuteras detta utan att några mer genomgripande analyser görs. Vad en eventuellt övergång i EMU:s tredje fas med gemensam valuta och gemensam valuta och penningpolitik skulle få för konsekvenser för strukturomvandlingen och för regionalpolitiken och de svaga regionerna har inte analyserats eller närmare utretts ett dyft. Ingen analys har gjorts av effekterna av hur det kan bli om vi går med i EMU. Inte heller har någon analys gjorts av hur det blir om vi inte går med. Jag tycker att det är märkligt, för att inte säga anmärkningsvärt, eftersom det kan få så stora konsekvenser. Det är egentligen anledningen till att jag tar upp detta i min interpellation och ställer frågan. Finansministern delar min oro, men han är inte beredd att göra en särskilt djupgående analys. Att dela oron och ha förståelse för synpunkterna som jag tar upp är en god början. Jag har noterat att finansministern har en större förståelse på den punkten än vad föregångaren i ämbetet hade. Vi är överens om att den ökade öppenheten och integrationsarbetet i Europa påskyndar strukturomvandlingen i samhället. Det finns naturligtvis en stor risk att utglesningen och omflyttning av kapital och människor går i koncentrationens riktning, och det får naturligtvis inte bli priset. Jag hoppas att vi är överens om det också. De utredningar som hänvisas till i svaret har jag förstått mera skall ta sikte på integrationsarbetet i stort och inte explicit på vad konsekvenserna för en övergång till en gemensam penningpolitik skulle innebära för glesbygden och Småortssverige, dvs. när vi tar det tredje steget. Om det inte är så, är det bättre. Jag efterlyser svar på frågor som: Vad får det för konsekvenser för glesbygden och Småortssverige att besluten om penning och valutapolitiken flyttas och koncentreras allt längre bort från den enskilde människan här i Sverige? Vad blir följden av att handlingsutrymmet minskar i en krissituation, att vi minskar vägvalen radikalt, att vi inte själva bestämmer över valutapolitiken, att vi inte behärskar räntevapnet, att vi inte själva kan stimulera sysselsättningen och arbetsmarknaden i en konjunkturnedgång eller vid en asymmetrisk chock? Jag står inte här och pläderar för stora devalveringar, men vad betyder det för glesbygden att det enbart är alternativ som sänkta löner, ökad arbetslöshet eller möjligen ökad folkomflyttning som är kvar för att utjämna skillnaderna mellan länder? Det är bl.a. detta som noga borde belysas för att man skall få veta bättre. Det rör sig om betydligt mer än regionernas känslighet för valutakursernas förändringar. Kommer vi att få svar på den här typen av frågeställningar genom de utredningar som finansministern hänvisar till? Jag skulle vilja ha ett förtydligande: Avser regeringen att även detta skall ingå i de utredningar som finansministern hänvisar till?
Fru talman! Jag utgår ifrån att de direktiv som Regionalpolitiska kommittén har fått ger möjlighet att studera alla de problem som Agne Hansson tar upp. Det har tidigare i olika sammanhang - bl.a. i Lars Calmfors utredning - gjorts en mer makroekonomisk belysning av en del frågor kring Sverige och EMU. Men jag ser inga hinder mot att den regionalpolitiska kommittén bör kunna studera de frågeställningar som Agne Hansson har tagit upp. Jag hoppas att det kan bli ett bra sådant fördjupat underlag för den fortsatta diskussionen.
Fru talman! Jag tackar för det förtydligandet. Det är naturligtvis av värde om man kan få en bred analys. Det är klart att utredningen kommer att få en gigantisk uppgift att lösa för att ge de svar som vi vill ha. Men om det är möjligt är det positivt. Jag känner en oro i ljuset av vad som hittills har åstadkommits i regionalpolitiken.

Jag hoppas att detta är möjligt, och som jag förstod av det som finansministern sade skulle detta vara möjligt utan att man ger tilläggsdirektiv till utredningen. Om det inte skulle vara möjligt, är då finansministern beredd att lämna sådana tilläggsdirektiv?
Fru talman! Jag ser inga hinder för den regionalpolitiska kommittén att kunna belysa de frågor som Agne Hansson har tagit upp i sin interpellation och i diskussionen här. Det bör vara fullt möjligt för kommittén och dess ledamöter att åstadkomma ett sådant material. Vilka slutsatser som man sedan skall dra av detta material är naturligtvis en betydligt senare fråga.
Fru talman! Jag ber att få tacka också för den delen av svaret. Det är klart att de regionala obalanserna är besvärliga. Min oro gäller att det finns stora risker för att det blir svåra konsekvenser ur ett regionalpolitiskt perspektiv. Min avsikt har varit att lyfta fram dessa frågeställningar och få de problem som finns belysta. Jag hoppas att den utredning som det hänvisas till i svaret och de förtydliganden som jag har fått skall ge en ytterligare analys så att den folkupplysningskampanj som jag tror att vi behöver kan fördjupas för att vi i framtiden skall kunna ta ställning till hur vi som land skall förhålla oss till EMU. Med tanke på den oro som jag känner, de argument som jag har fört fram och de frågeställningar som jag har tagit upp tror jag att det är lyckligt som riksdagsbeslutet ligger fast även framöver.

Fru talman! Maria Larsson har frågat statsrådet avdraget om arbetslösheten stiger bland hantverkare som utför tjänster på fastigheter eller om det visar sig att svartjobben ökar inom nämnda sektor samt vilka åtgärder Mona Sahlin avser att vidta för att åstadkomma skattereduktion för hushållsnära tjänster. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som skall besvara interpellationen. mars 1999. Jag är inte beredd att verka för att denna möjlighet införs på nytt. Maria Larsson frågar också vad jag skall vidta för åtgärder för att åstadkomma skattereduktion för hushållsnära tjänster. För närvarande pågår samtal om det framtida skattesystemets utformning där samtliga riksdagspartier deltar. Regeringen kommer att ha en öppen attityd till och lyssna på alla förslag som syftar till att stärka tillväxten och sysselsättningen. I detta sammanhang får frågan om beskattningen av hushållsnära tjänster prövas i relation till andra åtgärder med liknande inriktning. Huvudlinjen från regeringens sida är brett inriktade justeringar av skatteuttaget på förvärvsinkomster i syfte att stimulera arbetsmarknadsdeltagande, arbetsutbud, sysselsättning och utbildning och där det - när det föreligger ett offentligt-finansiellt utrymme - gäller att reducera såväl genomsnittsskatter som marginalskatter. Ambitionen är att åstadkomma förbättringar där skattereglerna bör vara så enkla, neutrala och likformiga som möjligt.
Fru talman! Jag vill tacka finansministern för svaret. Det var kort och ganska koncist. Vi är ett folk som tapetserar själva, som reparerar bilen själva, som målar själva, som sätter kakel själva, som installerar elektriska ledningar själva, som bygger till själva osv. I den mån vi inte gör detta själva är det många som anlitar en släkting, en vän, en bekant, en bekants bekant eller en släktings granne. Kostnaden betalas utan sociala avgifter och skatteavdrag - alltså rena rama svarta pengar. Detta gagnar inte den enskilde utföraren som inte får några pensionspoäng. Det gagnar inte beställaren som inte får någon garanti för arbetet, fast han får det ju gjort en smula billigare. Det gagnar minst av alla statskassan då alla skatteintäkter uteblir. Potentialen är enorm för tjänstesektorn i dag. Men skattekilarna medför att det är ett stort problem för hushållen att anlita professionell arbetskraft. I interpellationssvaret säger finansministern ett kraftfullt nej till en fortsättningen på ROT-avdragen eller liknande system, även om den svarta sektorn skulle tillta.

Jag är intresserad av att höra skälet, eftersom det inte finns något svar angivet i interpellationssvaret, så min nyfikenhet består. Varför avskaffades ROT Nu är ROT-avdragen borta, och jag vågar lova finansministern att också i en växande konjunktur kommer reparationer att förbli ogjorda. Återigen kommer medborgarna att ta ledigt från sina jobb som de är duktiga på för att själva försöka utföra de hantverksarbeten som de inte har råd att köpa. ROT-avdraget var ett experiment, och jag tror att experiment är väl värda att ta lärdom av. Vilka slutsatser drar ministern av erfarenheterna när det gäller
Fru talman! Jag noterar att finansministern har en öppen attityd till skattereduktion för hushållsnära tjänster inför de kommande skatteöverläggningarna. Det är en bra utgångspunkt för att komma vidare med att finna ett skattesystem som främjar sysselsättningen. Jag är däremot lite förvånad över det kategoriskt raka svaret och avvisande beskedet när det gäller Det har ju visat sig att ROT-avdragen har varit väldigt framgångsrika och att de har skapat väldigt många jobb utan att det har kostat samhället ett enda dugg. Många svarta jobb har blivit vita. Det är nog ett resultat som vida överträffar vad vi i bostadsutskottet förväntade oss när vi i majoriteten tillsammans med oppositionen socialdemokraterna införde ROT systemet, som sedan har förlängts både av den tidigare regeringen och av denna regering vid flera tillfällen. Jag kan möjligen i ett avseende ha förståelse för varför det nu är avvecklat. Jag avvaktar svaret på Maria Larssons fråga om varför det avskaffades. Men jag förmodar att det var för att sysselsättningen visade sig peka åt rätt håll, och då behövs inte detta som en akut sysselsättningspolitisk åtgärd. Vad jag också skulle vilja höra finansministerns synpunkt på, med tanke på de förtjänster som detta avdrag ändå har, är om man inte nu bör fundera på att permanenta systemet.

Det skulle stimulera sysselsättningen, och det skulle bli ett mellan olika boendeformer rättvisare system. Det skulle dessutom ge en rad fördelar ur skattepolitisk och även sysselsättningspolitisk synpunkt. Är finansministern beredd att ha en öppen attityd inför en sådan åtgärd som vi från Centerpartiet har föreslagit, bl.a. i vår vårbudgetmotion. Jag vet att det finns möjligheter att ta upp detta i de diskussioner som förs i de utredningar som redan är tillsatta om taxeringssystem och fastighetsskattesystem. Är finansministern öppen för att resonera vidare, inte om en tillfällig förlängning utan om en permanentning av
Fru talman! När ROT-avdragen infördes 1996 var det av konjunkturpolitiska skäl. Regeringens bedömning är att byggkonjunkturen har förändrats avsevärt under senare tid. Därför finns det inte något skäl att just nu ha kvar ROT-avdragen. Det är ett alldeles klart och tydligt svar på de frågor som har ställts om varför vi inte skall ha kvar ROT-avdragen för närvarande. Det innebär inte att vi för all framtid har sagt att ROT-avdragen inte kan användas som ett medel för att stimulera byggsysselsättningen om det skulle finnas förutsättningar och anledning till det. Det är det ena. Det andra är att om man sedan vill använda ROT avdrag eller någon annan teknik för att komma åt svartarbeten får det naturligtvis vägas in bland andra insatser som man kan göra för att ta itu med ekonomiska oegentligheter på skatteområdet och för att komma till rätta med en del av s.k. svart verksamhet som förekommer i en del näringar. Men då får man ju lägga ett helhetsperspektiv, och jag förutsätter att vi i diskussionen mellan riksdagspartierna om alla olika typer av ändringar i skattesystemet inför framtiden får värdera just den här branschen gentemot andra branscher och den här tekniken gentemot andra tekniker. Det finns alltså möjlighet att ha en sådan fortsatt diskussion. Men det är, som jag sade, det konjunkturpolitiska skälet som har varit avgörande för att regeringen inte har velat förlänga ROT-avdragen. Vi har en starkt stigande efterfrågan på byggarbetskraft och en utan tvekan förbättrad byggverksamhet. Därför finns det inte något skäl att ha kvar en åtgärd som infördes under en period då byggarbetslösheten var
Fru talman! Jag vill tacka finansministern för den öppning som jag tycker gavs här mot slutet. Med tanke på och hänsyn tagen till hur antalet svartjobb utvecklas, om man kan se en eventuell spiralutveckling åt ett eller annat håll, kan det ändå medföra att det finns en öppenhet inför en omprövning av detta beslut. Det noterar jag med stor tacksamhet, för jag tror att det är viktigt att kunna renodla svartjobben så att de faktiskt blir vita, att det inte blir lika attraktivt att utföra jobben svart. Därför bör skattesatserna på arbete sänkas så att också hushållen kan tillgodogöra sig tjänster utförda i hemmen. I interpellationssvaret säger finansministern i dagsläget nej till en skattereduktion för hushållsnära tjänster. Jag har förstått att det pågår en diskussion inom regeringen i denna fråga eftersom ministrar är ute och gör lite olika uttalanden. I dagsläget säger finansministern nej och skjuter över frågan till skattesamtalen. Det är ju ändå socialdemokraterna som är i regeringsställning. Men jag tror att finansministern är väl medveten om att det här i kammaren skulle finnas majoritet för ett sådant förslag. Det innebär att det, när regeringspartiet har bestämt sig, är fullt möjligt att lägga fram ett sådant förslag och få gehör för det i kammaren. Jag tycker att det vore intressant att få en signal om man kan tänka sig ett sådant förslag oavsett vad som händer under skattesamtalen. Kan socialdemokraterna tänka sig att av egen kraft lägga fram ett sådant förslag med tanke på att det finns majoritet för det i kammaren? Sedan är det självklart utmärkt om regeringen tänker sig en generell skattereduktion vad gäller skatten på arbete. Skatteregler som är enkla och likformiga understödjer jag och vi kristdemokrater. Jag tror bara att om man skall beakta de saker som vi har varit inne på när det gäller hushållsnära tjänster, måste sänkningarna vara väldigt rejäla för att en effekt skall uppnås. Ett exempel som visar detta är att ROT-avdragens tid sade att de skulle ha gjort det om skattereduktionen i stället hade varit 50 %. Hushållen är alltså oerhört känsliga för vilken nivå avdraget ligger på. Jag har svårt att tro att en efterfrågan på tjänster i hushållssektorn skulle kunna åstadkommas med generella skattesänkningar, men de är ju naturligtvis goda av andra skäl. Jag hoppas på att få en liten signal om ifall socialdemokraterna är beredda att inhämta stödet i kammaren, oavsett vad som händer i skattesamtalen, och om när de generella skattesänkningarna är att vänta. Är det också sådant som enbart hanteras inom skattesamtalens ram, eller återkommer regeringen på ett mer självständigt sätt med förslag på det här området?
Fru talman! Maria Larsson pekar på var man kan finna en naturlig gräns för att tävla med svartjobben. Det är naturligtvis inte lätt att finna den och kanske många gånger väldigt svårt att tävla med den. Jag noterar emellertid att finansministern inte sade nej för all framtid till tillfälliga ROT-avdrag. Jag uppfattade en öppenhet som jag vill få bekräftad när det gäller det permanenta systemet, för det skulle ju ge en helt annan möjlighet för att bl.a. motverka svartjobben. Det skulle framför allt lösa ett besvärande problem i hyressektorn. Då skulle man nämligen kunna avskaffa dubbelbeskattningen av hyresfastigheter, dvs. ta bort fastighetsskatten på hyreshus och därmed sänka de hyror för hyresgästerna som är i besvärande obalans med kostnaderna för övriga i sektorn i dag. Det finns alltså många sådana ytterligare bostadspolitiska effekter utöver de ekonomiskpolitiska och andra skatteeffekter som är en fördel med ett sådant system. Är finansministern öppen även för att resonera om detta i framtiden?

Fru talman! Eftersom det inte blev någon ytterligare replik från finansministern ber jag bara att få tacka för debatten. Jag förstår att om finansministern har hemlängtan vid det här laget.

Fru talman! I dag debatterar vi en svensk Asienstrategi inför 2000-talet utifrån regeringens skrivelse Framtid med Asien med förslag till en svensk Asienstrategi, och jag vill säga att jag som kristdemokrat är glad över att vi nu kan göra det. Samtidigt vill jag ändå påminna om att benämningen "Asienstrategi" är lite vilseledande, eftersom den nu framlagda strategin bara omfattar asiatiska länder från Pakistan och österut. Därför är det på sin plats att man, när man talar om denna strategi, också visar på denna begränsning. Dessutom är det ju angeläget att vi tar fram strategier även för övriga delar av Asien. I vår motion med anledning av denna skrivelse tar vi upp ett antal frågor som vi kristdemokrater menar borde ha fått en annan behandling. Jag vill i min inledning börja med yrkandet om utökat bistånd till Asien som också har lett till den reservation som vi har tillsammans med Folkpartiet. Jag yrkar bifall till reservation nr 1. Fru talman! Ett faktum som kanske inte är så känt är att en miljard människor eller omkring tre fjärdedelar av världens fattiga lever i Asien. Mot den bakgrunden är det också naturligt, enligt vårt sätt att se det, att fattigdomsbekämpningen måste inta en central roll i det internationella samarbetet med Asien. Men trots denna fattigdom och trots att förutsättningarna för att uppfylla det övergripande målet för utvecklingssamarbetet, att minska fattigdomen i världen, har visat sig bättre i Asien än i andra delar av världen har det svenska biståndet dit halverats på 20 år. Vi kristdemokrater beklagar och ifrågasätter denna minskning. I dessa EU-valets dagar känns det naturligt för mig som kristdemokrat att framhålla att fattigdomsbekämpningen också bör få en större tyngd genom det gemensamma utvecklingssamarbete som drivs genom EU. Tillsammans med Danmark och Holland kan vi verka för en högre biståndsnivå i övriga EU länder för att vi tillsammans skall närma oss FN målet om en biståndsnivå på 0,7 %. Vi kristdemokrater kommer att aktivt agera för detta. Vi menar också att det svenska utvecklingssamarbetet kan och bör ske bilateralt i ett utökat samarbete med några av de asiatiska länderna med relativt stark ekonomi, t.ex. Taiwan och Sydkorea. Svenskt utvecklingssamarbete bör koncentrera sig till de områden som vi kan bäst, och vi menar att en tydlig arbetsfördelning måste ske inom EU och givarsamfundet i övrigt, så att dubbelarbete undviks. Uppbyggnaden och utvecklingen av demokratiska institutioner och rättssamhället måste spela en central roll i utvecklingssamarbetet. Fru talman! Vi delar regeringens uppfattning att det civila samhället har en avgörande betydelse för ökad respekt för mänskliga rättigheter och demokratins utveckling. Folkrörelsernas betydelse för den demokratiska utvecklingen i vårt land kan inte överskattas. Folkrörelserna har också sedan slutet av 1800-talet varit vägledande när det gäller det internationella engagemanget. Vi borde verkligen lyfta på hatten för dem. Miljöhänsyn måste utgöra en viktig del av den ekonomiska utvecklingen, inte minst i en så folkrik del av världen som Asien, annars kan följderna bli katastrofala. Den snabba asiatiska industrialiseringen har gjort att miljöproblemen accentuerats och accelererat. Det pågår dock ett viktigt internationellt samarbete för att förbättra miljön och miljöpolitiken i Asien, men det är inte tillräckligt för att vända den negativa utvecklingen. Vi kristdemokrater har länge motionerat om att projektexportsekretariatet skall få större resurser, och vi kan nu med tillfredsställelse konstatera att det nu fått både vidgat mandat och större resurser. Fru talman! Fred och säkerhet är viktiga frågor även i den otrygga del av världen som Asien utgör med 140 mellanstatliga och interna konflikter. Att förebygga och lösa de olika hot som finns utgör kanske den allra viktigaste åtgärden för en positiv ekonomisk utveckling i Asien. Detta måste kontinuerligt och konsekvent betonas i svensk utrikespolitik, både bilateralt och i samarbete inom FN, ASEM och EU. Förhållandena i Nordkorea är mycket bekymmersamma, inte minst genom svältkatastrofen. Upp till 3 miljoner kan ha svultit ihjäl. Men det är så tyst om det. Varför? FN har vädjat om hjälp vid fem tillfällen. Sverige har här ett särskilt ansvar genom att vi som enda EU-land har diplomatisk representation i landet. Fru talman! Vårt deltagande i det internationella samarbetet för demokrati, säkerhet och utveckling får aldrig begränsas till vårt närområde och Europa utan måste också ske globalt. I Öst-, Syd och Sydostasien, som vi debatterar i dag, finns flertalet av världens fattiga. Här finns en ekonomisk kris. Det är en region som också är svårt drabbad av konflikter och olika andra kriser, t.ex. översvämningar. Men här finns också stora utvecklingsmöjligheter både politiskt och ekonomiskt, vilket är en förutsättning för en långsiktig utveckling i positiv riktning. Det är nu hög tid att se över svensk politik i denna del av världen, och det vi gör i dag är en bra början.

Fru talman! Mer än hälften av jordens befolkning bor i Syd-, Sydost och Ostasien, och 13 städer i denna del av Asien har runt 10 miljoner invånare eller mer. Tokyo t.ex. har 27 miljoner invånare. Även om hundratals miljoner människor i Asien lever på eller under den absoluta fattigdomsgränsen är Asien samtidigt en kontinent som fram till den asiatiska krisen hösten 1997 haft en enastående ekonomisk utveckling. Vid sidan av giganten Japan har OECD-nivå och hör alla till världens främsta handelsnationer. Och även om man måste se kritiskt på tillförlitligheten hos den kinesiska statistiken har Folkrepubliken Kina sedan Deng Xiaopings reformer i slutet av 70 och 80-talen genomgått en oerhörd utveckling. Nio av Sveriges 30 största exportmarknader låg år 1997 i Asien. Mot denna bakgrund är det anmärkningsvärt att av de samlade forskningsanslagen i Sverige under 1997/98 gick 2,5 % till u-landsforskning medan endast 0,8 % gick till projekt som specifikt fokuserade på Asien. Av de 17 000 svenska studenter som läsåret 1996/97 tog vara på möjligheten att studera utomlands valde endast 1 % att bege sig till Asien. Detta skall återigen ses mot bakgrund av att vi där har mer än halva världens befolkning. I fokus för Sveriges relationer med länderna i Asien står ekonomiskt samarbete och handel. Detta står i sin tur inte på något sätt i motsatsställning till svenska ambitioner vare sig det gäller demokrati och mänskliga rättigheter eller biståndssamarbete. Erfarenheten visar ofta att demokrati följer på ekonomisk tillväxt. Det är viktigt att Sverige genom EU bidrar till att Asiens länder integreras fullt ut i det internationella samarbetet för frihandel. Det är viktigt att Folkrepubliken Kina snarast får möjlighet att gå med i WTO, men det skall ske på samma villkor som för andra WTO-medlemmar.

Allt tal om s.k. asiatiska värden när det gäller krav på demokrati och mänskliga rättigheter i Ost och Sydostasien har avslöjats som oförbätterliga politiska ledares rädsla för ett öppet och demokratiskt samhälle. I Sydkorea, Thailand och Taiwan har det visat sig att stater med fungerande demokratiska institutioner varit bättre rustade att möta och hantera följderna av den asiatiska krisen. Lee Teng-hui, Martin Lee och Kim Dae-Jung är tre framstående asiatiska ledare som alla avvisar försvaret av auktoritära styrelser med hänvisning till några s.k. asiatiska värden. Fru talman! De indiska kärnvapensprängningarna för ett år sedan upprörde oss alla. Sedan har detta i första hand setts i relation till den indisk-pakistanska konflikten kring Kashmir, men det torde i minst lika hög grad från indisk sida ha varit avsett som en kraftfull markering inför Folkrepubliken Kinas militära och nukleära upprustning och utplacering.

Betänkandet om den svenska Asienstrategin, som vi här diskuterar, lyfter fram den strategiska betydelsen av kunskapen i Sverige om Asien, de olika asiatiska länderna och deras kultur och samhällsliv. Den gjorda inventeringen visar på rader av önskvärda åtgärder för att förstärka Sveriges möjligheter på det området. Men det återstår att förverkliga i form av beslut och resurser. Språk och kulturkunskap är givetvis basen för ett framtida svenskt Asienkunnande. Språkutbildningen bör i första hand utvecklas där kunnande redan finns etablerat vid svenska universitet och högskolor. För andra asiatiska språk, i Sverige s.k. små språk men i Asien ibland mycket stora språk, bör prioriteringen snarare vara att öka möjligheterna för svenska studenter att studera vid andra europeiska universitet. Inom humaniora och samhällsvetenskap/ekonomi bör utrymmet för studier och forskning med inriktning på asiatiska förhållanden mer medvetet prioriteras. Efterfrågan på studieplatser i Sverige för studenter från asiatiska länder är glädjande stor. Den kunskap om och det intresse för Sverige som därmed skapas utgör en ovärderlig tillgång för Sveriges framtida relationer med länder i Asien. Detta område bör kunna utvecklas väsentligt. Än mer angeläget är det att öka förutsättningarna för svenska studenter att kunna utbilda sig och forska vid universitet i Asien. Det svenska Linneausprogrammet är ett välkommet steg i rätt riktning. Finansiering via biståndsmedel utgör emellertid en mycket olycklig begränsning till att gälla länder med vilka Sverige har biståndssamarbetsavtal. Därmed utesluts i detta sammanhang viktiga länder som Japan, Sydkorea, Taiwan, Hongkong, Singapore m.fl. Svensk politik för ett utökat samarbete med Asien inom utbildning och forskning får inte inskränkas av valet av biståndsländer. Det är bra att utskottet så klart ställer sig bakom detta krav, som framförs i Fru talman! Nu på fredag, den 4 juni, är det tio år sedan massakern ägde rum på Himmelska fridens torg i Peking. Vi minns de gräsliga bilderna som kablades ut över världen, där unga kinesiska studenter fick sätta livet till för att de krävde demokrati och öppenhet. Ännu en gång fick vi uppleva hur en kommunistisk diktatur behandlar sina egna medborgare. Vi minns den unge studenten som ställde sig framför stridsvagnen och inte väjde undan. Men i dag, tio år senare, fängslas studenter och andra kinesiska medborgare fortfarande för att de står upp för demokrati och mänskliga rättigheter i världens största diktatur. Ingenting är viktigare för utvecklingen än bygga upp demokrati och mänskliga rättigheter. För att göra detta arbete fordras det pengar. Vi menar, precis som kristdemokraterna har påpekat genom Jan Erik Ågren, att vi inte får skära ned på detta bistånd när det gäller demokrati, mänskliga rättigheter och utveckling av detta. Det är därför som Folkpartiet i sin partimotion har mer pengar för just den här typen av arbete. Jag ställer mig bakom den enda reservation som är fogad till detta betänkande. När det sedan gäller det särskilda yttrandet nr 4, som gäller trepartssamarbetet i biståndsfrågor, finns inte mitt namn med, men jag står bakom texten i det särskilda yttrandet.

Fru talman! Den skrivelse som ligger till grund för dagens betänkande har föregåtts av en brett upplagd studie för att intensifiera Sveriges relationer med Asien. Målsättningen har varit att ge en insiktsfull och nyanserad bild av Asien och av konsekvenserna av regionens omvandling.

Från regeringens sida har man naturligtvis varit medveten om de begränsningar som följer av att Asien är en stor kontinent. Man begränsade därför förstudien och skrivelsen till att omfatta de asiatiska länderna från Pakistan och österut, dvs.

De remissinstanser som lämnade svar var överlag mycket positiva till rapporten. Fru talman! Regeringen redogör i skrivelsen för hur Sveriges relationer med länderna och ekonomierna i Asien kan breddas och fördjupas, och man presenterar en svensk Asienstrategi inför 2000-talet. Utgångspunkten är Sveriges intressen och ansvarstaganden som de kommer till uttryck i vårt internationella agerande.

Huvudsyftet med skrivelsen är att ange en färdriktning. Genomförandet kommer att konkretiseras ytterligare i en handlingsplan. Asienstrategin innehåller både generella inslag och landspecifika strategier. Förutsättningarna växlar kraftigt från land till land, och det handlar ofta om att utveckla redan omfattande bilaterala relationer. Grundläggande internationella förhållanden som fred och säkerhet, klimatet på jorden, demokrati och respekten för mänskliga rättigheter, ekonomisk och social utveckling och stabiliteten i världsekonomin är nära förbundna med utvecklingen i Asien. Det gäller också våra möjligheter att gemensamt bekämpa narkotikahandel och terrorism och att tillsammans, genom FN och andra multilaterala institutioner, åstadkomma en globalt hållbar utveckling. Utan asiatisk medverkan kan inte detta lösas. Det är tillsammans med länderna i Asien som världen kan göras säkrare och bättre. Fru talman! Vi européer har alltför länge betraktat den här delen av världen med en kolonialhistoriskt präglad referensram. Successivt har det här synsättet förändrats, och efter en drygt 200 år lång parentes håller relationerna mellan Europa och Asien på att återfå den mer jämbördiga karaktär som bestod före den europeiska expansionens tidevarv. Det är framför allt en fråga om vår föreställningsvärld och vår upplevelseförmåga. Det gäller att se länderna i Asien och deras kulturer på ett nytt sätt, att se Asien med dess vitt skilda länder och folk som det ser ut i dag, se kraften i förändringarna, se med ökad empati på dagens kris och se utvecklingspotentialen bortom krisen.

Sverige har redan i dag vittförgrenade bilaterala relationer med länderna i Asien, och de går längre tillbaka än vi vanligtvis föreställer oss. Under efterkrigstiden har de utvecklats politiskt, kommersiellt, kulturellt och genom Sveriges omfattande utvecklingssamarbete. Turism, massmedier och invandring har fört länderna i Asien och deras kulturer väsentligt närmare oss. Det finns en god grund för en fördjupning och breddning av de bilaterala relationerna till länderna och samhällena i Asien. Fru talman! Utskottets majoritet ställer sig bakom detta synsätt. I betänkandet behandlas även ett antal motioner. Ett motionsyrkande rörande religionens roll i samarbetet med Asien tillstyrks, medan övriga motionsyrkanden besvaras eller avstyrks. Fru talman! I en motion av Pär Axel Sahlberg begärs ett tillkännagivande om religionsperspektivets betydelse i det framtida Asiensamarbetet. Här menar utskottet att en grundförutsättning för ett konstruktivt svenskt Asienengagemang är att våra kunskaper om Asien förbättras. Religionens betydelse i de asiatiska samhällena och dess potential som brobyggare mellan samhällen och kulturer har en given plats i en sådan kunskapsbyggnad. Vi delar därför motionärens synpunkt att Asienskrivelsen i högre grad hade kunnat understryka perspektivet på religionens roll i utvecklingen av samarbetet med Asien, och vi menar att det framtida arbetet bör kompletteras med förstärkt kunskapsinhämtande om religionens betydelse och roll och hur detta kan förbättra vårt partnerskap med Asien.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 Jan Erik Ågrens anförande innehöll, liksom kd:s motion och reservation, krav på en utökad biståndsram och att biståndet bör inriktas på ett mindre antal sektorer samt att biståndet huvudsakligen i vissa fall bör gå via enskilda organisationer. Biståndet kommer att öka framöver, dels som en följd av den av riksdagen beslutade höjningen av biståndets andel av bruttonationalinkomsten från 0,7 % år 1998 till 0,73 % år 2001, dels på grund av att bruttonationalinkomsten ökar. En av regeringens prioriteringar är att bedriva ett fortsatt utvecklingssamarbete på åtminstone dagens nivå. Den ökade betoningen av mål och resultatstyrning i biståndet har inneburit en koncentration till färre samarbetsområden i de enskilda mottagarländerna. Av skrivelsen framgår att regeringen har för avsikt att behålla den här huvudinriktningen. När det gäller bistånd via enskilda organisationer går internationellt sett en mycket stor andel av det svenska biståndet via folkrörelser och enskilda organisationer, och en betydande del av medlen går till stöd för demokrati och MR-insatser. Organisationernas egeninsatser är betydande, och det visar hur viktigt och omfattande de enskilda organisationernas arbete är.

I de fall där det är omöjligt att få till stånd ett öppet och förtroendefullt samarbete med regering och myndigheter i vissa länder, och där man bedömer att ett regeringssamarbete inte skulle vara lika effektivt, bör man naturligtvis låta biståndet huvudsakligen gå via enskilda organisationer. Jan Erik Ågren berörde också situationen i Nordkorea, som är ett av Asiens allvarligaste säkerhetspolitiska problem och utgör ett direkt säkerhetshot i regionen. Detta framgår också av skrivelsen. Sedan 1995 har FN lanserat fem appeller om humanitärt bistånd som Sverige och EU bidragit till. FN-organ och enskilda organisationer från bl.a. Sverige har som en följd av det här börjat spela en roll i landet. När det gäller att utveckla ekonomin har multilaterala institutioner som UNDP, Världsbanken och IMF börjat spela en viss roll för att överföra kunskaper och reformtänkande. Vi anser från svenskt håll att man bör stödja de ansträngningar som kan vara aktuella. Karl-Göran Biörsmark berörde i sitt anförande att demokratin är universell, att det inte finns några asiatiska värden. Där tror jag att vi kan konstatera att både regeringen i sin skrivelse och utskottet är helt eniga med Karl-Göran Biörsmark om att demokratin är någonting som är universellt och som inte kan bedömas från land till land, utan det gäller lika överallt. En huvudtes i skrivelsen är att öppna och effektiva institutioner och livskraftiga civila samhällen är av avgörande betydelse för den demokratiska utvecklingen i Asien i framtiden.

Fru talman! När det gäller Agneta Brendts kommentarer till mitt anförande vill jag börja med Nordkorea och säga att vi kanske är överens om att läget där är oerhört allvarligt. Det vi säger i vår motion från kristdemokraterna är att det behövs ett ytterligare engagemang och att vi behöver göra mer från svensk och internationell sida där. Folkrörelsernas roll är av avgörande betydelse för att vi skall kunna hålla uppe ett starkt engagemang för bistånd. Det får inte svikta. Därför är det viktigt att vi också använder dem så långt det är möjligt när det gäller bistånd av olika slag. Agneta Brendt säger att biståndet kommer att öka. Men det ökar alldeles för sakta! Som vi skriver i vår reservation krävs större satsningar för att uppnå OECD-ländernas mål att halvera antalet fattiga i världen till år 2015. Varför är inte regeringen beredd att ställa upp på detta? Vart har enprocentsmålet tagit vägen? Det behövs nu starkare satsningar på biståndet för att klara av de behov som finns runtom i världen. Det är vi kristdemokrater beredda att ställa upp på.
Fru talman! Jag tror att Jan Erik Ågren och jag, och också utskottets majoritet, är helt eniga om folkrörelsernas stora betydelse. Biståndet har ju sitt ursprung i folkrörelsernas engagemang under tidigare decennier. Det har även i fortsättningen en oerhört stor betydelse. När det gäller takten på ökningen av biståndet, mot enprocentsmålet, vill jag säga att målsättningen finns kvar. Dit kommer vi när ekonomin tillåter.

Fru talman! Det är bra att vi är överens om folkrörelsernas roll. Det tror jag att vi kommer att fortsätta att vara. Vi måste ta vara på det engagemang som finns där. När det gäller biståndets mål vill jag säga att jag tycker att det är bekymmersamt att vi har ett utgiftstak och en ökningstakt som innebär att jag med de glasögon jag har inte kan se att vi kommer att uppnå målet. Jag är bekymrad över att det kommer att ta lång tid innan vi är tillbaka där, med den takt som regeringen har föreslagit. Vi hoppas att folkrörelserna skall hjälpa till med ett starkare tryck, så att vi uppnår enprocentsmålet tidigare, som vi kristdemokrater vill.
Fru talman! Jag tror att vi är eniga även om målsättningen att vi skall uppnå enprocentsmålet så snabbt som möjligt. Vi kan inte komma upp till 1 % förrän vi har en ekonomi som klarar det.
Fru talman! Först vill jag uttryck min uppskattning över Agneta Brendts klara ställningstagande när det gäller just det som berördes sist, nämligen satsningen på enskilda organisationer och deras viktiga arbete - inte minst demokrati och MR-arbetet. När det gäller biståndsresurserna totalt kan man säga att detta område har drabbats av två kraftiga nedskärningar. Efter provsprängningarna förra året vid denna tid frös man biståndet, och då skulle enskilda organisationer inte drabbas. Men vi visade att de drabbades åtminstone initialt. De enskilda organisationer som jobbade på basplanet drabbades i arbetet. Det finns en annan sak som eventuellt drabbar arbetet. Jag vill gärna höra lite grann om vad Agneta Brendt anser om det. Biståndet drabbas nu ganska hårt av de neddragningar som sker på grund av att 40 % av besparingarna när det gäller utgiftstaket tas från biståndet. 40 % av de 8 miljarderna är ca 3 miljarder. Fortfarande vet vi inte riktigt varifrån, konkret, de pengarna kommer att tas. Skulle vi kunna få någon upplysning från Agneta Brendt om var man skall spara dessa 3 miljarder? Kommer det t.ex. att drabba biståndet till denna del av världen?
Fru talman! Jag förutsätter att regeringen när den gör en så kraftig satsning på en ny Asienstrategi också kommer att anvisa medel, så att det blir möjligt att genomföra den strategin.
Fru talman! Det låter bra att man hoppas på att så skall bli fallet och att regeringen förhoppningsvis skall göra det. Men verkligheten pekar åt ett annat håll. Jag har fortfarande lite svårt att få detta att gå ihop. Nu säger biståndsministern t.ex. att det är vissa områden som inte skall drabbas av att man skall spara dessa 3 miljarder - åtminstone inte under 1999. Han har pekat ut t.ex. Mellanamerika och det arbete som skall göras på grund av orkanen Mitch. Inte heller Kosovo skall drabbas. Han har pekat ut vissa områden som inte skall drabbas. Men det betyder i förlängningen att något annat drabbas, och det är där jag uttrycker min oro. Jag är orolig över att just det vi diskuterar i dag, nämligen Asienstrategin och demokrati och MR-arbetet, som bl.a. skall ske genom enskilda organisationer, kommer att drabbas. Jag tycker att det är otillfredsställande - nästan otillständigt - att vi i dag, en månad efter det att beskedet kom, ännu inte känner till konsekvenserna av det och varifrån dessa 3 miljarder skall tas.
Fru talman! Naturkatastrofer som orkanen Mitch och kriget i Kosovo råder vi inte över. Det är klart att naturkatastrofer och offer för krig är det som måste komma i första hand. Sedan förutsätter jag i alla fall att regeringen gör en god avvägning när det gäller hur det övriga biståndet kommer att fördelas över världen. Jag förutsätter också att det kommer att finnas medel för den satsning som man har beslutat när det gäller Asien.

Fru talman! Asien omfattar 60 % av jordens befolkning, och Asien är den till ytan största världsdelen. Här existerar allt - från världsledande spetsteknologi till yttersta fattigdom. Här finns alla de stora världsreligionerna. Här finns ishav, göklar, öken, djungel, öriken och jordbruks och träskområden. Här finns åtskilliga av världens rikaste storstäder, och här finns fattiga bergsbyar. Här finns demokratiska industrinationer, kommunistiska enpartistater och diktaturer. Åtskilliga länder har eller antas ha kärnvapenteknologi. Att försöka skapa en enda sammanhållen svensk strategi som är generellt tillämpbar gentemot hela Asien är naturligtvis alldeles omöjligt. Regeringens proposition visar dock ingen större ödmjukhet inför uppgiften. Man faller direkt in i det gamla svenska biståndstänkandet. Den gamla svenska illusionen om Sverige som en rik, klok och välmenande storebror till en tacksam omvärld i övrigt skiner igenom i hela aktstycket. Lite mindre av övermod och lite mer av realism vad gäller de svenska resurserna och den svenska förmågan hade sannerligen inte skadat. Låt mig exemplifiera. Länder som Japan, Taiwan, Korea och Singapore är i många avseenden mer tekniskt avancerade än vi. Inkomsterna är ofta högre och välståndet större. Här har Sverige mycket att lära sig och mindre att lära ut. Indien har världens främsta dataprogrammerare i Bangalore. De bedriver hjärttransplantationer på 15 universitetssjukhus, men de har också en utbredd fattigdom. Diskrepanserna är oacceptabla. Men etablissemanget i Indien kan inte bara få överlämna till världssamfundet att ensamt lösa fattigdomsproblemen. Det samlade biståndet till Indien uppgår dessutom sammantaget bara till 0,5 % av BNP. En ökning av svenskt bistånd betyder för staten Indien, bortsett från ren kunskapsöverföring, ungefär lika lite som den indragning vi gjorde med anledning av atombombsproven. Kina är en snabbt växande marknad med oerhörd potential. Övergreppen när det gäller mänskliga rättigheter är legio i Kina. Å ena sidan borde vi naturligtvis inta en etiskt strikt hållning, å andra sidan gäller det jobben i den svenska exportindustrin. Den svenska linjen har - milt uttryckt - varit oklar även på högsta nivå. I det sammanhanget vill jag också, precis som Karl-Göran Biörsmark gjorde, påpeka att Taiwan måste ges tillträde till WTO. Parlamentet i den hårda enpartistaten Vietnam får ett betydande demokratibistånd för mångmiljonbelopp direkt från den svenska riksdagen. Få av ledamöterna här i kammaren har en aning om det, och ännu färre är involverade. Men låt oss hoppas att det gör någon nytta. Vi lever i en tid av globalisering. En svensk Asienstrategi måste alltså utformas på samma sätt som vår övriga utrikesstrategi i globaliseringens tidevarv. Asien är ju faktiskt den största delen av världen. Det handlar om att efter bästa förmåga medverka till att snabbt utrota fattigdomen där fattigdomen finns. Därför bör biståndet utformas med mätbara effektivitetsmål. Det handlar om att främja respekt för mänskliga rättigheter, demokrati, rättssamhälle och marknadsekonomi där sådant saknas. Åtskilliga länder i Stillahavsasien har på 20-30 år gått från absolut fattigdom till relativt välstånd. Ett triangelsamarbete med exempelvis Taiwan i biståndet till många av de fattigaste länderna borde naturligtvis vara en självklarhet. Då skulle man dra nytta av erfarenheterna från de länder som har lyckats reda ut sina fattigdomsproblem. Det handlar om att verka för konfliktlösning och fred, att reagera mot militära hot på alla håll där sådana har kommit fram under de senare åren i Asien. Det handlar om miljön och om jämställdheten. Det handlar om att skapa möjligheter för svenska studenter och forskare att få del av utvecklingen i spetsteknologi i exempelvis Japan och Taiwan, men också om att öppna svenska högskolor för studenter och forskare från länder som Kina och Bangladesh. Det handlar om att främja svensk export och om att stimulera utländska investeringar i vårt land, om att stärka svensk konkurrenskraft så att vi åter kan bli ett ledande välfärdsland. Det handlar om att samordna främjandeinsatserna från UD:s ambassader och konsulat, från Exportrådet, från Sveriges tekniska attachéer, från Svenska institutet, från Turistrådet, från Invest in Sweden, från Det handlar om bättre omvärldsbevakning för svenska företag. Vi kan lära mycket av finnar, kanadensare och irländare. Förstärkningar behövs i många av de nya viktiga ekonomiska och politiska maktcentrum som har vuxit fram i Asien. De svenska insatserna måste individualiseras och koncentreras - för varje land för sig. Ibland handlar det om att få hem kunskap till Sverige, ibland om att dela med sig av kunskap. Ibland handlar det om exportfrämjande, ibland om jakt efter investerare. Ibland handlar det om fattigdomsutrotning, ibland om att medverka till att enpartivälden och diktaturer förbyts i demokratier. Det finns inget enhetligt Asien. Och med asiatiska mått är Sverige litet, mycket litet. Sverige har 9 miljoner invånare och vi ligger på 18:e plats när det gäller BNP per invånare. En mer realistisk uppfattning av Sveriges förmåga hade säkert gett ett bättre underlag för framtida beslut. Men en sak är säker: Den omvandling av UD, och då främst av UD:s fältorganisation, som vi har krävt i många år måste få genomslag. Kan Asienstrategin göra detta uppenbart för regeringen har den - trots sina brister - tjänat ett gott syfte.

Fru talman! Som jag sade i mitt anförande gör inte regeringen i den här skrivelsen anspråk på att ha en generell syn på Asien. Det handlar om länder som alla är mycket olika i sin struktur och sin utveckling. Man betonar de stora olikheter som finns. Det intas inte någon storebrorsattityd i skrivelsen. I stället betonas den ömsesidighet som bör finnas i framtiden. Den inställning som vi har haft i 200 år har varit präglad av en mer kolonial syn på Asien. I dag har man en annan syn på Asien och dess möjligheter att utvecklas. Vi är helt eniga om att tyngdpunkten i framtiden bör ligga på att skapa fler utbildningsmöjligheter för svenska studenter och forskare i Stillahavsasien. Det behövs också satsningar för att studenter från Sydasien skall kunna få möjlighet att komma till Sverige, vilket också står i skrivelsen. När det gäller trepartssamarbetet med exempelvis Taiwan är det mycket lämpligt att ett land som har gått från fattigdom till en relativt god standard kan dela med sig av sina erfarenheter från sin egen utveckling. Kanske bör också Taiwan börja med en egen biståndsverksamhet.
Fru talman! Jag kan hålla med fru Brendt om att det är lite mindre storebrorsmentalitet i betänkandet från utskottet jämfört med vad det är i propositionen. Det är väldigt viktigt att se realistiskt på våra förutsättningar och möjligheter när man diskuterar agerandet i Asien. Vi bör också vara medvetna om att Asien är så stort att den strategi som vi har för världen och vår relation till den globaliserade världen inte kan bli annorlunda än den som vi har gentemot Asien. Jag undrar: Kan vi vara överens om att det nu är dags att se över organisationen av utlandsmyndigheterna inom UD? I så fall har den här debatten lett väldigt långt. Jag hoppas att jag kan få ett positivt svar på den frågan. Vi har gång på gång begärt ett trepartssamarbete i biståndet med de länder i Stillahavsasien som har tagit sig ur fattigdomen. Kan vi få se detta också i verkligheten, så har den här debatten lett långt.
Fru talman! När det gäller trepartssamarbetet har utskottet uttalat att ett sådant kan vara möjligt i vissa fall.

Fru talman! Vänsterpartiet har haft åtskilligt att säga om Asienskrivelsen. Men i stället för att göra en hel serie av reservationer har vi valt att avge ett längre särskilt yttrande där vi lämnar alla våra synpunkter i stort och smått. Här vill jag dock ta upp några synpunkter som vi anser är särskilt viktiga. Regeringen har under det gångna året levererat två skrivelser om två världsdelar, först en om Afrika och nu en om Asien. Båda har varit viktiga och intressanta. De är väl värda att diskutera. Det kan kanske i och för sig te sig en aning väl storvulet när ett litet land som Sverige presenterar en långsiktig politisk strategi gentemot hela världsdelar. Men det är kanske inte alltid som storlek och resursrikedom automatiskt medför att man också har bra idéer. Vänsterpartiet uppskattar regeringens skrivelse och det utredningsarbete som föregått den, eftersom det var vårt parti som för flera år sedan föreslog ett utarbetande av en Asienstrategi. I ett avseende är studierna och regeringens förslag dock nedslående. I såväl bakgrundsstudierna som i referensgruppen har det funnits mycket få kvinnor, och det har påverkat arbetsgruppens resultat. Regeringens skrivelse behandlar jämställdhetsfrågan bara utifrån ett juridiskt rättsligt perspektiv. Vi vet alla att det finns ett samband mellan rättskipning och materiella, ekonomiska förhållanden. Det är lättare att klara sig inför rätta med bra och ofta dyr advokat. Man klarar sig sämre med en billig, oengagerad och dålig advokat. Kvinnors materiella förhållanden är sämre än mäns, alldeles särskilt i tredje världen. Därav följer att deras rättsliga ställning och sociala status är sämre än männens - detta trots att det i hela tredje världen, även i Asien, är kvinnorna som står för en mycket stor del av det verkligt produktiva arbetet. Kvinnorna spelar en stor ekonomisk roll men har ingen eller ringa makt. Detta bestämmer också deras rättsliga ställning. Man kan alltså inte behandla kvinnornas ställning enbart som en fråga om mänskliga rättigheter. Det handlar också om mänskliga villkor och mänskliga ekonomiska förhållanden för kvinnorna. Mycket av denna stora och viktiga problematik finns inte med i Asienskrivelsen, sannolikt beroende på den dåliga kvinnliga representationen. På den här punkten är vi mycket kritiska. Vi är alldeles särskilt kritiska eftersom det har gått en tid sedan man för det svenska biståndet antog ett sjätte biståndsmål, nämligen jämställdheten som utvecklingsfaktor. Könsproblematiken måste behandlas som ett utvecklingsproblem. Särskild uppmärksamhet bör ägnas åt de länder där kvinnorna har varit delaktiga i kampen för nationell frigörelse, t.ex. Vietnam. Nu gäller det att kvinnorna i en ny situation förmår att behålla och stärka sin ställning i samhällslivet. Jämställdhetsproblematiken måste ges en högre prioritet. Att hela denna mycket viktiga del fallit bort är att betrakta som ett allvarligt förbiseende. Fru talman! Det finns ytterligare en punkt där vi ställer oss frågande till hur genomtänkt regeringens Asienstrategi är. Man ser gärna att människor ökar sina kunskaper om Asien för att de skall kunna arbeta i Asien. För detta krävs kunskaper om kulturella förhållanden, kunskaper om traditioner och sedvänjor. Det krävs också kunskaper i en rad olika språk. Men regeringens forskningsproposition prioriterar naturvetenskap på bekostnad av humaniora och samhällsvetenskap. Det som står att läsa i Asienskrivelsen går inte ihop med vad regeringen säger i sin forskningsproposition. Vänsterpartiet vill göra invändningar mot en del något besynnerliga påståenden i regeringens skrivelse om att Asienkrisen visar klara likheter med den svenska finanskrisen 1992-1993. Det är väl känt att varje kris har sin särskilda historia. Att framställa dessa båda kriser som parallella fenomen är både ohistoriskt och ytligt. Vi förstår inte hur man över huvud taget kan jämföra så skilda ekonomier som en plötsligt snabbt växande ekonomi i snabb industrialisering med praktiskt taget fullständig avsaknad av arbetsrätt och lagstiftad normalarbetsdag med en sedan decennier fullvuxen västerländsk ekonomi där mycket av detta finns. Detta avsnitt visar på att man i skrivelsen lyft sig till så abstrakt nationalekonomiska nivåer att man kommit himlen nära. När abstrationsnivån nått sådana nivåer att man bortser från stora och väsentliga delar av verkligheten torde analysresultaten bli tämligen värdelösa. Man får tala hur mycket man vill om globalisering och modern informationsteknik. Den indiske bondens värld och den afrikanska vattenbärerskans värld blir lika fullt inte densamma som den europeiske metallarbetarens eller dataprogrammerarens. Fru talman! Barnens situation är ytterst svår i Asien. Den svenska regeringen har i annat sammanhang hörsammat riksdagens begäran om att införa ett barnperspektiv i biståndet. Överraskande är att skrivelsen ägnar denna fråga ringa uppmärksamhet. Vi har med jämna mellanrum fått rapporterat i TV, tidningar, böcker och andra medier om barnarbete, barnprostitution, bortgiftande av minderåriga flickor m.m. Det finns en stark och bred opinion i Sverige med ett djupt engagemang i dessa frågor. Vänsterpartiet anser att regeringen borde ta till vara den opinion mot barnarbete och barnprostitution som finns. Här skulle stöd till och uppmuntran av en rad frivilligorganisationer betyda åtskilligt. På den här punkten är den opinion som finns en outnyttjad resurs. Fru talman! På en punkt skulle jag gärna vilja säga något allmänt om säkerhetsläget i Asien. Det skulle i och för sig också kunna gälla Afrika. Problemet är detsamma. Vi har sett detta problem också i Det finns många konflikter i Asien och i Afrika skapade i kolonialismens spår. Många stater består av flera nationaliteter. I en del stater är nationaliteten så att säga statsbärande, samtidigt som den utgör en minoritet i ett angränsande land. Detta är ett svårhanterligt problem som på olika sätt kan utnyttjas på ett politiskt negativt sätt. Ett folkslag kan bli härskande i en statsbildning och paria i ett annat. I ekonomiska krislägen kan dessa förhållanden utgöra sprängstoff. Det är uppenbart att problemen har blivit ytterst påtagliga under det senaste årtiondet och kräver särskild uppmärksamhet, inte minst i Asien.
Fru talman! När man lyssnar till Murad kan man kanske få föreställningen att barnens och kvinnornas situation över huvud taget inte är belyst i skrivelsen, men så är ju inte fallet. Att kvinnorna särskilt skall uppmärksammas i biståndet har vi ju, som Murad har sagt, redan beslutat. Det ingår som ett av målen i biståndet. Från utskottets sida har vi också betonat vikten av det som kan göras för kvinnor. Bl.a. har vi understrukit vikten av de små lånen, mikrokrediterna, som kan ges. Vi pekade på exemplet med Grameen Bank i Bangladesh, som har varit mycket framgångsrikt och som också har använts i Vietnam. Kvinnor har fått små lån, och på det sättet har de kanske fått en hel familj på fötter. Så det här är inget som vi har bortsett från.
Fru talman! Precis som Agneta Brendt säger finns det lyckade projekt som Sida och Sverige har varit med och bedrivit när det gäller kvinnor. Men vi anser att det i skrivelsen har gjorts väldigt lite analys av just kvinnors situation i Asien. Man har tagit upp detta under punkten mänskliga rättigheter. Vi tycker att det är för lite att bara ta upp denna fråga under den punkten. Man måste skriva mer och analysera mer. Könsproblematiken måste behandlas som ett utvecklingsproblem. Det har man inte gjort i skrivelsen.
Fru talman! Det här finns faktiskt under flera rubriker. Det finns ett avsnitt om kvinnornas situation. Det finns ett avsnitt som behandlar arbetsförhållanden och barnarbete. Det finns avsnitt om utbildning, rätten till utbildning. Det finns också avsnitt om barnens rättigheter och om kvinnornas möjligheter att åtnjuta de mänskliga rättigheterna, som Murad Artin sade.
Fru talman! Jag har sett de där punkterna. Det är väldigt vagt skrivet, och lite skrivet. Jag har läst hela skrivelsen precis som Agneta Brendt har gjort. Vi anser inte att det räcker med de analyser som man har gjort. Vi tycker att det är viktigt med den här punkten, inte minst att man har tagit med jämställdhetsfrågan också i biståndet. Då tycker vi att det är väldigt viktigt att ha en bättre analys när det gäller kvinnorna i

Fru talman! Det betänkande som vi nu behandlar heter ju En svensk Asienstrategi för 2000-talet. När man läser och funderar lite framåt så undrar i alla fall jag hur länge den här strategin håller och hur länge den verklighet som vi försökt beskriva i betänkandet ser ut som den gör i dag. Tittar vi tillbaka i tiden kan vi ju ofta konstatera att vi inte har kunnat se särskilt långt framåt när det gäller vad som sedan har skett i omvärlden. Jag förutsätter att vi kommer att få återkomma till Asienstrategin åtskilliga gånger i utskottet för att justera, lägga till och kanske komma med mer konkreta åtgärdsförslag än vad som finns i det här betänkandet. Jag tänkte ta upp några synpunkter kring en fråga som inte belyses här men som jag tycker är väldigt aktuell, och som det är väldigt tyst om - inte minst från den svenska regeringen. Det gäller den upptrappade krissituation mellan Indien och Pakistan i Kashmirområdet som vi åter har fått se. Jag tycker att det är intressant att fundera lite grann omkring varför det är så tyst från svenskt håll i de här frågorna. Både Indien och Pakistan har ju varit länder som Sverige har exporterat vapen till - i ganska stor omfattning faktiskt när man tittar på andelen vapenexport från Sverige till den övriga omvärlden. När man avbröt biståndet till Indien och Pakistan avbröt man ju inte följdleveranserna. Jag måste lägga med en sak att fundera lite över. Är det dåligt samvete kring hur man har hanterat den här regionen som gör att man nu också är så tyst och inte agerar kraftfullt för att ta upp frågan? Är det därför man inte ser till att det blir någon form av åtgärdsanalys och aktivitet, inte minst på FN-sidan, när det gäller Indien och Pakistan? Jag tycker att det här är oerhört oroväckande, och jag hoppas verkligen att vi får se ett agerande från regeringen, särskilt med tanke på att vi ju nu ändå skall besluta om en Asienstrategi. Det här är två viktiga länder för det svenska samarbetet. Den här Asienstrategin har ju föregåtts av en hel del förarbete. Jag tycker att det är intressant och viktigt att läsa remissvaren där man har yttrat sig över den svenska Asienstrategin. Man kan särskilt titta på vad de ideella organisationerna skriver. Det är något som jag tycker att vi i utskottet också bör ta vara på. Vi bör stärka deras möjligheter att vara med. Det gäller t.ex. miljöorganisationerna. Framför allt Naturskyddsföreningen har ju haft ett ganska långt yttrande över hur man ser på miljösituationen i den här regionen. Vidare har handikapporganisationerna lyft fram vikten av att också tänka och satsa på dem som är handikappade. En viktig del är naturligtvis demokratiutvecklingen. Det här är en region där allt inte ser likadant ut. Det är, som flera har påpekat, ett område som rymmer oerhört mycket. Vi kan verkligen se det mångfasetterade när det gäller behoven och klyftorna, den oändliga klyfta som finns mellan rika och fattiga. Det finns oerhört många exempel på detta som man kan se, studera och också ta vara på, tycker jag, för att försöka förbättra situationen för den stora mängden människor som lever i den här regionen. De behöver ordentliga satsningar, och de behöver vårt stöd. En viktig del som finns med, och som måste finnas med, är naturligtvis också hur vi i det globala perspektivet hanterar handelsvillkoren och möjligheterna för den här regionen att t.ex. få bra handelsavtal med EU. EU är ju vår gemensamma handelspartner. Eftersom Sverige i det här fallet inte har någon egen möjlighet att agera måste vi agera via EU för att få vettiga förhållanden för handelsavtal. Det är också oerhört angeläget när man tittar på möjligheterna. Men den stora, avgörande delen tycker jag är hur det kommer att se ut på miljösidan framöver. Man kan titta på den katastrof som var i Kina för knappt ett år sedan med stora översvämningar. Det var många som skrev om den och utryckte att här har man ett typexempel på vad som händer när man har en skogspolitik som inte tar miljöhänsyn. Man får en icke hållbar situation för området. En annan fråga där vi som lever i i-länderna naturligtvis har ett stort ansvar är klimatfrågorna. Väldigt många människor bor i just de kustnära områden som forskare ofta pekar på. Blir det klimatförändringar så blir det i de här områdena, dessa enormt befolkningstäta områden, som miljökatastroferna först kommer att synas. Översvämningarna kommer att drabba just dem. Det beror inte bara på vad som händer i Asien. Det beror också på hur övriga världen agerar när det gäller klimatfrågorna. Där har vi naturligtvis ett oerhört stort ansvar. Vi måste titta på hur vi själva lever och hur vi själva hanterar de här frågorna. I annat fall blir det liksom ingenting med biståndet och hjälpen vi ger. Då förstör vi förutsättningarna för en hållbar och livskraftig utveckling. Här finns alltså oerhört mycket som bör följas upp. Vi bör fundera över hur biståndet och hjälparbetet skall se ut i framtiden, hur samarbetet skall ske och vilka förutsättningar som skall gälla. Där tar vi sammantaget ett stort ansvar för att se till att detta ger bra utvecklingsmöjligheter och ger möjligheter för miljön och naturligtvis även för den sociala situationen. På så sätt kan man om möjligt minska klyftorna i samhället. Men denna fråga är bara en liten början på det samarbete som regeringen nu har skissat på. Och vi kommer att få återkomma med åtskilliga förslag framöver. Självklart tycker jag också att det är viktigt att man ser över och ger möjligheter för ett ökat bistånd framöver. Det bistånd som vi i dag ger räcker ju inte till. Det är väl en självklarhet att Sverige, när ekonomin är bra här hemma, bör öka biståndet. Jag tror att det är mycket värdefullt att de ideella organisationerna i dag ligger på väldigt hårt för att vi skall se vikten av att satsa på bistånd framöver. Jag tycker att detta betänkande också visar vikten av den internationella och globala solidaritet som vi måste vara med och ha ett helhetstänkande på.

Fru talman! Marianne Samuelsson tar upp krisen i Kashmir. Den berörs också i skrivelsen i länderavsnitten över Pakistan och Indien. När det gäller handelsavtalen och möjligheterna för länderna i Asien att ha tillträde till den europeiska marknaden finns det ju i skrivelsen angivet de möjligheter som Sverige ser står till buds, att via sitt arbete i EU försöka öppna den asiatiska marknaden mot Europa. När det gäller miljön är vi väl också ganska eniga. Jag tror att Marianne Samuelsson och jag i stort sett delar den syn som framkommer i skrivelsen i fråga om vikten av att skydda miljön i Asien och att det är avgörande för utvecklingen i världen i övrigt. Ett exempel är det som Marianne Samuelsson tog upp, nämligen de skogsavverkningar som pågår t.ex. i Sydostasien där man i stort sett skövlar skogen. Vi som konsumenter i Europa får kanske ta vårt ansvar i fråga om köp av trädgårdsmöbler i teak osv.
Fru talman! Jag håller med Agneta Brendt om att det naturligtvis är just dessa frågor som vi också bör ta ett ansvar för och fundera över vårt eget livsmönster och hur vi själva konsumerar, eftersom det också naturligtvis är avgörande för vad som händer i dessa länder och för deras möjligheter till överlevnad. Även om vi ofta försöker vara lite positiva och optimistiska när vi jobbar med dessa frågor, känner jag ändå att det finns väldigt många alarmerande rapporter som visar på att utvecklingen, inte minst i Kina, har gått åt helt fel håll när det gäller miljön. World Watch Institute utkom för omkring två år sedan med en ganska ingående rapport om tillståndet i världen. Det utkommer med en rapport årligen. I denna rapport pekade World Watch Institute just på den ökade ekonomiska tillväxten i Kina, men samtidigt pekade man på den katastrofala ökningen av miljöproblemen som man inte klarade att följa upp. Jag tror att det finns en stor risk i flera av dessa länder att det blir miljön som man struntar i till förmån för att klara ett ekonomiskt uppsving. Då är det oerhört viktigt att vi tar vårt ansvar och pekar på detta och i t.ex. handelsavtal lägger in miljöklausuler och miljökrav, så att vi inte utnyttjar deras miljö för vår ekonomiska vinst i form av att vi kanske köper produkter som är billigare för oss än att vi själva producerar dem men som ur miljösynpunkt är tillverkade på ett dåligt sätt.

Fru talman! Det var många tänkvärda ord som Marianne Samuelsson förde fram och ett resonemang om hur det kommer att se ut på 2000-talet. Det är en spännande tid som ligger framöver. Det är säkert så att vi måste komma tillbaka med utvärderingar och korrigeringar av den politik som vi i dag tror skall hålla inför 2000-talet och att det gäller att följa upp detta. En sak som jag skulle vilja fråga Marianne Samuelsson om gäller resonemanget om en minskning av klyftorna och resonemanget om resurserna till miljöarbetet. Det är mycket hovsamma krav som Marianne Samuelsson för fram när det gäller att se över ett ökat bistånd. Hon uttryckte sig så, att man skulle se över ett ökat bistånd. Det är inte de tongångar som vi är vana vid från Miljöpartiet. I tidigare betänkanden hade det varit ganska naturligt att Miljöpartiet hade stått bakom den reservation, den enda reservation som finns i detta betänkande, som rör just resurser för bistånd. Miljöpartiet har här tonat ned sin profil, vilket jag beklagar. Jag skulle vilja ställa en konkret fråga till Marianne Samuelsson, som ändå är med i regeringsunderlaget och har suttit med i överläggningarna om vårbudgeten. Kan Marianne Samuelsson ge någon indikation på var man skall ta de 3 miljarder kronor som man nu har fryst för biståndet?
Fru talman! Det är bra att vi är överens om att miljöfrågorna är viktiga framtidsfrågor och att vi måste minska klyftorna i världen. Att detta naturligtvis är oerhört angelägna delar både för Miljöpartiet och för Folkpartiet är jag helt övertygad om. När det gäller biståndet har Karl-Göran Biörsmark helt rätt i att det är en prioriterad fråga för Miljöpartiet. Vi har hittills i de budgetförhandlingar som vi har haft inte lyckats få till ytterligare pengar till biståndet. Vi hade också ett tak, vilket har inneburit att biståndsreservationerna får så att säga ligga kvar och vänta på att bli använda vid ett senare tillfälle. Jag hoppas dock att vi kan få en ökad biståndsvilja när det gäller dessa delar till höstbudgeten. För mig är det självklart att Sidas utvecklingsprojekt och annat som är på gång skall kunna verkställas. Detta är naturligtvis en svår del i vårt samarbete med regeringen. Men jag antar att Karl-Göran Biörsmark är enig med mig om att vi också måste ha ordning på den svenska ekonomin. Biståndet räknas ju procentuellt på Sveriges BNI. Och om vi inte har någon ordning på vår egen ekonomi och om det går dåligt i den, då lär det inte bli särskilt mycket pengar till biståndsprojekten heller. 0,7 % blir ju oerhört lite om den svenska ekonomin är dålig. Om ekonomin är bra lär ju detta öka. Och det är väl det som vi måste sträva efter, eftersom det gynnar både svenskarna och det internationella samarbetet.
Herr talman! Biståndet är en prioriterad fråga för Miljöpartiet, och det gäller att hålla ordning på svensk ekonomi, säger Marianne Samuelsson. Jag kan hålla med om båda dessa saker. Biståndet skall vara en prioriterad fråga, och det gäller att hålla ordning på svensk ekonomi. Men regeringen skryter ju över att det är ordning på svensk ekonomi. Vi hör ju dagligdags hur bra det går i svensk ekonomi - man har fått ned inflationen, och räntan har gått ned, osv. Vi gläds alla åt att det är på det sättet. Man kan alltså inte i dagens läge ta till intäkt att det är svenska ekonomiska bekymmer som styr detta. När nu biståndet skall vara en prioriterad fråga för Miljöpartiet undrar jag hur det kommer sig att av de 8 miljarder kronorna, där skall ju taket ligga, skall 40 % tas från just biståndet. Men biståndet utgör inte tillnärmelsevis en så stor del av svensk budget som 40 %, utan det är bara några procent. Jag undrar hur man kan få detta att gå ihop. Att biståndet för Miljöpartiet är en prioriterad fråga och man samtidigt sitter i överläggningar med regeringen och tar 40 % här är inte trovärdigt. Jag har ännu inte fått något svar på min fråga: Vad kommer det här att betyda i år och var skall man ta dessa 3 miljarder? Vi har ju hört tidigare att Mitch och annat inte skall beröras. Då måste väl pengarna tas någon annanstans.
Herr talman! Jag kan inte se att det blir fråga om 40 %. Jag har sett den siffran men inte kunnat komma fram till att 40 % tas från biståndet. När det gäller budgeten och detta med ordning på ekonomin satt ju Biörsmark i en regering som inte brydde sig om de sakerna, utan som faktiskt gjorde neddragningar på intäkterna samtidigt som man ökade utgifterna. Detta har nu fått betalas tillbaka. Så kan man inte hantera vare sin egen/sin familjs ekonomi eller landets ekonomi med mindre än att det drabbar framför allt de svaga grupperna i samhället. Därför är det angeläget att vi nu reder upp detta och ser till att vi kan få en bra start för att öka biståndet. Det vore väldigt bra om Folkpartiet också kunda ligga på här så att vi i höst kan få en ökning av biståndet just med tanke på de regioner som verkligen behöver mera pengar och där satsningar behövs.

Herr talman! Agneta Brendt har i dag från majoritetens sida väl föredragit vår inställning. Jag kan bara instämma i hennes anförande. Jag vill tillägga att det också varit väl värt att här i dag lyssna till en hel del synpunkter från andra partiers företrädare, även om vi inte kan hålla med varandra på varje punkt. Samstämmigheten i de här frågorna är påfallande stor. Jag skulle i dag ha kunnat tala om Burmas väntan på demokrati och mänskliga rättigheter eller om den djupt oroande situationen i Kashmir. Jag skulle också ha kunnat fråga mig om det är så att både omvärlden och en del på UD är på väg att göra samma felbedömning som man gjorde inför provsprängningarna med kärnvapen. Då togs man på sängen; man hade inte gjort en tillräckligt god riskbedömning av regionen. Men jag skall i dag tala om Afghanistan, ett land som alltför ofta fått utgöra spelplan för maktens män när de har velat mäta sina krafter mot varandra. Resultatet har varit förödande för befolkningen. Jag läser i bakgrundsmaterialet till utrikesutskottets betänkande 1998/99:UU11 En svensk Asienstrategi för 2000-talet. Det gäller då Framtid med Asien. från Utrikesdepartementet. Om Afghanistan står det på s. 348 att Pakistan är djupt involverat. Landet stöder talibanrörelsen medan bl.a. Iran bistår motståndarsidan i den s.k. nordalliansen. Man talar vidare om gas och oljefyndigheternas politiska påverkan. Afghanistan är sammantaget bara marginellt beskrivet i såväl utredning som betänkande, och bara några rader handlar om Afghanistan i förhållande till något annat land eller kan läsas in under rubriker som demokrati, mänskliga rättigheter och jämställdhet samt fattigdomsbekämpning. Detta är inget förbiseende utan en spegelbild av den nedåtgående spiral som drivs av våld och maktambitioner samt av inblandning utifrån. Sammantaget har landet marginaliserats intill obefintlighet i det internationella samarbetet. I det fortsatta arbetet - det som börjar i morgon - är det viktigt att vi tydliggör vilka i regionen som är inblandade i vilkas konflikter, att vi tydliggör vilka som bär ansvarets börda tillsammans för det som händer i området. USA:s stöd, som är välkänt, är mindre högt uttalat. Likväl är det en inblandning och ett stöd till talibanerna. Osmar Bin Laden och hans närvaro i Afghanistan samt att han ansågs ligga bakom ambassadbombningarna kyler dock ned relationerna. För en del namnkunniga kvinnor i USA, inte minst presidentens fru Hillary Clinton, har denna frottering med företrädare för en extrem kvinnosyn blivit ytterligare en pinsam belastning. En del, inte minst i denna kammare, har framfört synpunkten att Madeleine Albright när hon blev utrikesminister i USA borde känna ett särskilt ansvar, en särskild kvinnlig solidaritet med de förtryckta kvinnorna i Afghanistan. Jag hoppas att också det vägs in i det fortsatta arbetet. Jag har talat om ett särskilt ansvar för Sveriges del och avser då först och främst ASG-mötet. Det mötet är också ett bevis på vårt långvariga engagemang i Herr talman! ASG står för Afghanistan Support Group, en sammanslutning av givarländer som sedan några år tillbaka samlas vid olika konferenser. Hittills har möten hållits i Askhalabad, New York, London och Tokyo. Nu kommer också en sammanslutning att äga rum på Vår Gård under tiden den 21-22 juni. Vid denna konferens har Sverige ordförandeskapet för Det som jag uppfattar som huvudfrågan vid Stockholmsmötet är att det gäller att försöka ta sig ur ett tillstånd av varken-eller, dvs.: Skall man eller skall man inte arbeta i Afghanistan, och hur? Sverige står i det här sammanhanget för samma pragmatiska linje som den som Svenska Afghanistankommittén företräder. Det är en opolitisk biståndsorganisation som har sin bas i Sverige. Det är bättre att finnas på plats än att vända ryggen till en uppenbar humanitär tragedi. Man kan också tillägga att det är bra att ha utomstående ögon och öron - att det finns observatörer, inte bara aktörer - inne i Afghanistan. Så länge arbetet går att utföra och man kan nå de utsatta målgrupper som pekats ut för SAK:s och andra organisationers vidkommande och så länge man har full kontroll över verksamheten tycker jag att arbetet kan fortsätta att bedrivas med bibehållen integritet. Det är oerhört viktigt, tycker jag, att man inte skall behöva rucka på sina målsättningar. Enligt signaler som nått mig är bedömningen att Stockholmskonferensen borde kunna komma fram till en större samsyn kring den linje som Sverige och flera andra länder står för. Därmed skulle arbetet i Afghanistan på nytt kunna skjuta fart. Sverige har ju erkänt en positiv hållning till folkrörelserna och frivilligorganisationerna. Sverige är dessutom en av de allra största NGO-aktörerna i Afghanistan genom Svenska Afghanistankommittén. Denna kompetens och detta engagemang hoppas jag att man från UD:s sida tar till vara på den kommande Jag kommer att med intresse följa ASG. Det är spännande att också kunna se vad som blir resultatet av den här juniträffen i Stockholm. Herr talman! Den senaste tidens mest dramatiska utveckling har utspelats i centrala Afghanistan, i provinsen Bamyan. Området, som i huvudsak bebos av den etniska minoriteten hazarerna - tillhörande den religiösa minoriteten shiamuslimer - har varit skådeplats för intensiva strider mellan talibanmilisen och hazarernas militärpolitiska organisation Hezb-e I september 1998 tog talibanerna över större delen av Bamyan. I april 1999 drevs talibanerna bort från området. Den 9 maj återkom talibanerna på nytt dit. Fortfarande pågår strider i området. I och med talibanernas senaste återkomst till området rapporteras det om massflykt från provinshuvudstaden Bamyan. I rapporteringen talas det om tiotusentals män, kvinnor och barn som av rädsla för talibanernas excesser flytt upp i bergen. Det har även rapporterats om omfattande övergrepp mot de hazarer som valt att stanna kvar i staden. Avrättningar och bortförande av etniska hazarer utgör ett av de rapporterade inslagen. En annan form av övergrepp som rapporterats är systematisk nedbränning av bostadshus tillhörande familjer i området som anses ha kopplingar till den antitalibanska oppositionen. Hazarajat har under de senaste 20 årens krig befunnit sig i relativ suveränitet. Tidigare skatteindrivare från den pashtunska folkgruppen, alltså den grupp ur vilken talibanerna hämtar sin främsta kraft, har inte kunnat driva in sina traditionella skatter från hazarabefolkningen. Nu i kölvattnet av talibanernas framgångar återkommer de pashtunska skatteindrivarna och kräver in hela 20 års obetalda skatter från den lusfattiga befolkningen, som ingenting har att betala med. Resultatet rapporteras vara konkurser som tvingar stora delar av befolkningsgrupper att överge hus, hem och marker för att fly till andra delar av Afghanistan eller ut ur landet till Pakistan och Iran. Här krävs en större beredskap från omvärlden. Den anti-talibanska oppositionen har i uttalande vänt sig till omvärlden och människorättsorganisationer med en appell där den ber om skyndsam assistans för att undersöka och följa upp de övergrepp som äger rum i Bamyanregionen. Amnesty har så sent som i förra veckan svarat med ett eget uttalande där organisationen uttrycker sin starka oro för vad som sker i Hazarajat. var Hazarajat utsatt för en närmast total blockad. Ett inslag i blockaden var att inget livsmedel tilläts att transporteras in i Hazarajat. Med tanke på att detta höglänta bergsområde med dess kärva klimat och terräng inte kan föda sin egen befolkning blev följderna mycket besvärliga. Man har alltid varit beroende av annat än jordbruk, av handeln med låglänta områden då man säljer boskap och mejeriprodukter och köper in vete, ris och annat nödvändigt i utbyte. Vintern 1997/1998 rapporterades 160 000 människor i Bamyanprovinsen befinna sig i en allvarlig hungerkatastrof. De senaste veckorna har talibanerna på nytt börjar försöka avskärma oppositionsområdena från livsmedelsleveranser. Information har kommit om hur all form av trafik som passerar från talibankontrollerade områden in till oppositionsområden systematiskt genomsöks och där all form av livsmedel, inklusive minsta brödkaka, konfiskeras. På grund av de fortsatt intensiva militära aktiviteterna i Bamyanregionen finns en uppenbar risk att årets nödvändiga jordbruskförberedelser, alltså sådden, går om intet. Detta skulle i sin tur kunna lägga grunden för en ny hungerkatastrof den kommande vintern 1999/2000. Det finns med andra ord all anledning att vara djupt bekymrad över den humanitära situationen för befolkningen i Hazarajat. Här utspelas nu ett Kosovodrama i skuggan av den mer uppmärksammade och geografiskt närmare Kosovokonflikten. Det krävs att Afghanistan återigen får större uppmärksamhet från det internationella samfundets sida. Jag läste i en skrift från min valkrets Eksjö i Götaingenjören nr 69 från maj i år om en man som heter Fredrik Pålsson och som berättar om Afghanistan, som är hans arbetsplats. Han jobbar med minröjning. Som vi vet är man i garnisonen i Eksjö väldigt duktig på det. Han bekräftar alla farhågor om fundamentalistiska talibaner och deras sätt att se på rättvisa. Han berättar att när han reste från flygplatsen i Herat till hotellet såg han en hängd man som tydligen hade blivit ertappad vid ett försök att göra inbrott. Han blev hängd samma dag men fick hänga kvar som ett varnande exempel. Han berättar å andra sidan att det fanns möjlighet att jobba med kvinnor för att utbilda dem i minröjning och lära sig att se farorna i minor för dem och barnen. Så det finns även positiva tecken i den rapport som jag kunnat läsa i den intressanta skriften. Det är sällan vi hör några positiva rapporter från Afghanistan. Under de senare åren har människor haft så oerhört svårt på många sätt och vis. Också kulturen har haft det väldigt svårt. Den afghanska kulturen har haft mycket svårt att överleva. Jag vill ge ett exempel. Jag har läst en dikt i en skrift som heter Rosor, vin, en vän att älska. Det är en dikt av den afghanska 1600 talspoeten Khushhal Khan Khatak. Den heter I vindens spel: Många män som jag har känt likt en vindil borta blev. Många dör i denna stund Bubblor, Khushhal, liknar vi. Utan tvivel vet Han bäst syftet med sin bubbellek, vet att bubblan som Han blåst lika snabbt försvunnen är, syns ej till, är redan slut. lagas kan den aldrig mer. Dessförinnan dansar den utan innehåll och kraft hit och dit och upp och ner: lekboll blott i vindens spel. Sorg och glädje, tårar, skratt utbytbara former är. Känn dig själv? Vilken propå! Bubblor tänker inte så. Med det hoppas jag att vi tillsammans kan hjälpa till för att det vi nu ser trappas upp i Afghanistan inte skall bli det som vi i dag är rädda för, så att vi verkligen skall kunna hjälpa dem som är i en akut situation i detta bekymmersamma geografiska område.

Herr talman! Redan hösten 1997 konstaterade regeringen att den reform som trädde i kraft i februari 1997 inte gett de besparingar man räknat med och att den inte heller haft den önskade fördelningseffekt som avsetts. En arbetsgrupp på Regeringskansliet fick i uppdrag att se över reformen och utredningarna. Det resulterade i propositionen om återbetalningsskyldighet för underhållsstöd till barn med särboende föräldrar. Det är viktigt att samhällets stöd utformas så, att det verkligen framgår att det är föräldrarna som har det ekonomiska ansvaret för sina barn. Barn behöver båda sina föräldrar. Man kan inte ta ut skilsmässa från sina barn. Många separerande föräldrar söker stöd och råd hos familjerådgivare, vilket är mycket klokt. Det känns säkert angeläget att få stöd och råd när man skall börja samarbeta på ett nytt sätt. Man skall medverka till umgänge trots att man i många fall har olika uppfattningar. Man måste trots den turbulens som uppstår vid en skilsmässa se den andra föräldern som lika viktig i barnets liv efter skilsmässan som före. På samma sätt kan den förändrade ekonomiska situationen som en skilsmässa ger upphov till för många skapa behov av rådgivning. Samhället har anledning att stödja en utveckling som gör ekonomisk rådgivning tillgänglig för den som behöver den. Det är bl.a. underhåll som skall regleras. I vissa fall betalar föräldrarna det direkt till varandra, men i många fall betalar staten till boföräldern. Man kan säga att staten förskotterar. Föräldern som inte är boförälder får en återbetalningsskyldighet till staten. Vid utebliven återbetalning går ärendet till kronofogden redan efter två månader. Nu föreslår regeringen, och utskottets majoritet accepterar det, att i vissa fall skall den tiden kunna förlängas till fem månader. Vi kristdemokrater menar att om försäkringskassorna i alla fall hade längre tid till förfogande för information till föräldern och för att utarbeta avbetalningsplaner skulle färre fall gå till indrivning. Fler föräldrar skulle då efter förmåga kunna delta i barnens underhåll. En växande skuld kan försvåra möjligheterna till umgänge med barnet. Det blir barnen som får betala priset. Vi föreslår att fyra månader skall gälla i alla fall. Återbetalningsskyldigheten för underhållsstödet relateras till den återbetalningsskyldige förälderns inkomst efter ett grundavdrag. I dag är det grundavdraget 24 000 kr. Sedan regleras återbetalningsskyldigheten med olika procentsatser beroende på antalet barn. Dessa regler fick som sagt inte den fördelningspolitiska eller samhällsekonomiska effekt regeringen räknade med. Det låga grundavdraget har orsakat ett stort antal ansökningar om anstånd, och ett mycket stort ärenden har gått till kronofogden. Nu föreslår regeringen och utskottets majoritet en mycket kraftig höjning av grundavdraget till 72 000 kr. Vi vidhåller vårt förslag på 48 000 kr. Det är en summa som också utredningen föreslog. Vi menar att procentsatserna bör anpassas så att effekterna för statskassan blir desamma men att procentsatserna får en betydligt mer tydlig fördelningspolitisk profil. Vi har också i vår motion begärt att en inkomstprövning av den mottagande förälderns ekonomi beaktas innan statligt stöd utbetalas. Av propositionen framgår att regeringen kommer att föreslå ändrade regler för utfyllnadsbidrag vid växelvis boende. Det hade varit naturligt att det i stället för att aviseras hade funnits med i propositionen. Men vi emotser med förväntan eventuella förslag till förbättrade och klarare regler. Herr talman! Vi står naturligtvis bakom alla våra reservationer, men jag yrkar för tids vinnande bara bifall till reservation 2 om grundavdrag och procentsatser.

Herr talman! Vid alla beslut som berör barn anser vi i Centerpartiet att barnets bästa alltid skall komma i första hand. Barn behöver ha regelbundet, konfliktfritt och individuellt anpassat umgänge med båda sina föräldrar. Det är viktigt för barn att få träffa sin föräldrar regelbundet och i vardagssituationer, även om föräldrarna valt att bo var för sig. Därför är det viktigt att underhållsstödet är så utformat att det inte på något sätt försvårar vardagsumgänget. De förslag till förändringar av underhållsstödet som regeringen nu föreslår kommer att innebära att många underhållsskyldiga föräldrar får lättnader genom höjningen av grundavdraget från 24 000 kr till 72 000 kr medan andra underhållsskyldiga föräldrar får ganska stora höjningar. Det gäller framför allt underhållsskyldiga med flera barn. Som underhållsstödet nu varit utformat har många föräldrar, särskilt de med låga inkomster, inte klarat av att fullgöra sina plikter och betala det fastställda underhållsstödet. Detta har resulterat i att skulder för över 60 000 personer har överförts till kronofogemyndigheten. Det har visat sig att grundavdraget på 24 000 kr inte har varit tillräckligt för att skydda dem som har låga inkomster. Centerpartiet välkomnar regeringens förslag till förändringar i underhållsstödet för dem med låga inkomster, men det är beklagligt att det här förslaget skapar andra problem. Förslaget till förändringar i underhållsstödet leder till marginaleffekter som inte är försvarbara och är tillväxthämmande. Det måste alltid löna sig att arbeta, och i det förslag som vi nu skall besluta om uppstår höga marginaleffekter för en normalinkomsttagare som inte är försvarbara. Förslaget innebär att föräldrar som är bidragsskyldiga för flera barn kommer att få betala för förändringarna. Centerpartiet anser att föräldrar så långt detta är möjligt har ansvar för sina barn, och de skall ha ett ekonomiskt ansvar för sina barn även efter en separation. Men i kombination med höga inkomstskatter, regler i andra bidragssystem och höga boendekostnader får den bidragsskyldige föräldern svårigheter att fullgöra sina åtaganden. Det nya förslaget innebär att underhållsskyldiga föräldrar med flera barn, i normala inkomstlägen, kommer att få problem att betala underhållsstödet. Underhållsskyldiga till två barn som har 16 500 kr i månaden kommer att få betala ca 500 kr mer i månaden. En förälder med motsvarande inkomst som har tre barn kommer att få betala 1 000 kr mer i månaden. Centerpartiet anser att regeringen bör återkomma med ett nytt förslag med justerade återbetalningsbelopp som omfördelar från föräldrar med färre barn till föräldrar med flera barn. Centerpartiet välkomnar däremot förslaget om förändrade regler vad avser beräkning av kapitalinkomster. Underhållsstödet är i sin konstruktion så statiskt utformat att det riskerar att leda till att en stor grupp föräldrar inte har ekonomiska möjligheter att umgås med sina barn. Det är inte möjligt att ta hänsyn till alla parametrar som påverkar en privatpersons ekonomi, och därför kommer varje försök att finna lösningar inom det nuvarande systemet att vara utsiktslöst. Därför bör man söka en annan modell som tar hänsyn till de olika variationer som finns och där staten i mindre utsträckning reglerar privatpersoners inbördes förhållanden. Centerpartiet vill ha ett avtal för ökad flexibilitet och rättvisa. I samband med propositionen Vårdnad, boende och umgänge, 1997/98:7, föreslog Centerpartiet att föräldrar bör kunna avtala om ett generellt heltäckande umgängesavtal för att uppnå större flexibilitet. Centerpartiet framhöll att ansträngningar bör göras för att finna en lösning där bidrags och avdragsmöjligheten behandlas samtidigt som umgängesrätt och vårdnad. Centerpartiets förslag bifölls av riksdagen, och regeringen fick i uppdrag att återkomma med förslag. Vidare föreslog Centerpartiet att det bör införas obligatoriska samarbetsavtal via socialtjänsten vid skilsmässa eller separation. Kommunen skall enligt socialtjänstlagens 12 § sörja för att föräldrar kan erbjudas samtal under sakkunnig ledning i syfte att nå enighet i frågor rörande vårdnad, boende och umgänge. Centerpartiet anser att samarbetssamtal via socialtjänsten bör vara obligatoriska vid en skilsmässa eller separation. Samtalen skall var förlagda till socialtjänsten och föregå en eventuell domstolsprövning. Samtalen skall ha som syfte att leda fram till ett avtal om vårdnad, umgänge och boende som fastställs av socialnämnden. I huvuddelen av ärendena skall skilsmässan sedan kunna passera domstolen som formella beslutsärenden. Endast i tvistiga fall behöver då domstolen behandla umgängesavtalen. Det är viktigt att detta samtal sker så tidigt som möjligt efter, eller helst före, en separation. Avsikten med samtalen är att föräldrar skall komma överens om ett samarbetsavtal där den gemensamma vårdnaden och även de ekonomiska förhållandena som skall gälla mellan parterna regleras. Även i fall där föräldrarna är överens i vårdnadsfrågan händer det att det förekommer lösningar som inte är bra ur barnets perspektiv. Genom samarbetssamtal och den erfarna vägledning som där ges skulle föräldrar sannolikt uppnå mer genomarbetade uppgörelser som hela tiden utgår från barnets bästa. Samtidigt skulle det obligatoriska samtalen med stor säkerhet innebära att många tvister undviks. Centerpartiet vill att umgängesavtalen även skall behandla underhållsstödet. I dag är det inte möjlighet att uppnå en flexibilitet som tar hänsyn till den variation som finns mellan föräldrar i t.ex. frågor om bostadskostnader, umgängesresor, ansvar för barn m.m. Därför bör även umgängesavtalen reglera underhållsstödet. Familjernas situation varierar, och det är svårt att forma ett system som tar hänsyn till båda föräldrarnas alla ekonomiska förhållanden. Utgångspunkten kan vara en normalfördelning baserad på den underhållsskyldiges inkomst. Staten bör inte reglera de ekonomiska förhållanden som skall råda mellan föräldrarna. Det bör i stället behandlas i ett sammanhang tillsammans med umgängesrätt och vårdnad. Förutsättningarna blir då bättre att motivera föräldrarna att i ett sammanhang finna lösningar där barnets bästa kommer i första hand. Möjligheten till individuella generella avtalslösningar ökar också förutsättningarna att ta hänsyn till de förhållanden som råder i varje enskilt fall. Det kan i sin tur innebära färre konflikter mellan föräldrar och att det blir lättare att sätta barnets intresse i första hand. En översyn av reglerna för underhållsstöd och umgängesavdrag behöver göras. Det skulle kunna innebära att vårt förslag till helhetslösning blir möjlig. Regeringen bör återkomma till riksdagen med förslag som gör individuella umgängesavtal med obligatoriska samarbetssamtal möjliga att genomföra enligt det förslag som Centerpartiet har presenterat. Herr talman! Till sist vill jag yrka bifall till reservation nr 3 under mom. 2 och till reservation nr 8

Herr talman! Vi behandlar nu ett mycket angeläget men också mycket svårt och komplicerat område. Det är svårt och komplicerat att fastställa reglerna för hur de ekonomiska förhållandena i relation till barn skall utformas efter det att föräldrarna har bestämt sig för att gå skilda vägar. Att det är svårt beror bl.a. på att det finns många målkonflikter när man skall utforma sådana system, men inte minst förstås på att de enskildas förhållanden är så oerhört olika. talet efter det att flera andra förslag hade utretts, presenterats, remitterats och sedan lagts åt sidan. Det var nog t.o.m. så att det, medan det här förslaget lades fram, fanns ett utredningsförslag som var på väg ut på remiss, men av olika skäl ville den socialdemokratiska departementsledningen inte avvakta det. När systemet tillkom och frågan behandlades i socialförsäkringsutskottet var vi några som uttryckte tvivel om de utlovade besparingar för det allmänna som det nya systemet skulle innebära. Det var t.o.m. så att frågan togs upp vid ett slags hearing inom utskottet för att försöka reda ut de ekonomiska beräkningarna, men förslagsställarna vidhöll att de här stora besparingarna skulle kunna uppnås. Vi i Folkpartiet hade många kritiska synpunkter på själva principerna i systemet. Jag skall återkomma till det. Vad gäller ekonomin vet vi nu allihop resultatet. Det visade sig att de utlovade besparingarna långt ifrån har uppfyllts. Det har blivit ett helt annat, och för det allmänna sämre, utfall. Samtidigt har många underhållsskyldiga föräldrar svårt att klara av sitt ekonomiska ansvar. Ett av skälen till att många har drabbats av det senare har säkert varit att departementet den gången avvek från utredningen vad gällde det belopp som man skulle kunna ha innan man bedömdes som skyldig att betala. Departementet sänkte det beloppet från 48 000 kr till 24 000 kr. Jag tror att Fanny Rizell omnämnde detta för en stund sedan. Det är klart att det inte har underlättat. Herr talman! Vi tycker att det konkreta förslag som regeringen har lagt på riksdagens bord går åt rätt håll. Man ser till att några av dem som har haft absolut svårast, för att inte säga omöjligt, att fullgöra sina ekonomiska skyldigheter får en annan situation på den punkten. För dem som har det lite bättre skärper man reglerna en aning. Vi är för vår del beredda att i sak bifalla de förändringar som nu föreslås. Det är ett steg åt rätt håll. Men vår grundläggande syn på hur ett system borde utformas redovisade vi redan när det nuvarande systemet tillkom. Det har vi upprepat i en motion till årets riksdag. Där slår vi fast att det ekonomiska ansvaret för barnen är föräldrarnas gemensamma, såväl under äktenskapet eller samboförhållandet som efter en eventuell skilsmässa. Det som inträder efter en eventuell separation är, enligt vår mening, inte att föräldrarna plötsligt får ett halvt ansvar var för barnen och att det allmänna skall fylla ut den del av en eventuell halva som inte räcker. Enligt vår mening har föräldrarna fortfarande fullt gemensamt ansvar för barnen. Vad gäller synen på vad som skall vara utfyllnad, vad som skall vara återbetalning och vem som skall stå för vad, faller det ut av vårt grundläggande resonemang att vi anser att det är föräldrarna som, i den mån de klarar av det, skall stå för det ekonomiska ansvaret. Först när det inte sker skall samhället vara berett att fylla ut. Med ett sådant synsätt blir det också naturligt att den förälder som inte bor ihop med barnet i görligaste mån betalar direkt till den förälder som har ansvaret för det gemensamma barnet. Det synsättet förenar vi med en övertygelse om att det behövs ett speciellt system för dessa förhållanden. Om man inte har det kommer man säkert att hamna i en situation där många föräldrar, framför allt boföräldern, kommer att behöva socialbidrag. Det är inte en utveckling som vi välkomnar. Vi slår fast att det behövs ett system för hur man skall hjälpa till i de fall föräldrarna inte klarar av det ekonomiska ansvaret efter en skilsmässa. I det betänkande som jag nämnde, som var på väg eller kanske t.o.m. under remiss när regeringen valde att ta fram det nuvarande systemet, ingick ett antal idéer som vi tyckte väl sammanföll med våra egna idéer. Vi har pekat på dem i vår motion. Där har metoderna konstiga och krångliga namn som t.ex. nettokvotdelningsmetod, men det är ett mer byråkratiskt sätt att uttrycka den tankegång jag nyss var inne på, nämligen att föräldrarna har ett gemensamt ansvar efter en eventuell skilsmässa. Herr talman! Vi tror att ett sådant system skulle tydliggöra ansvaret på ett bättre sätt och att det också skulle innebära minskade kostnader för det allmänna jämfört med det nu gällande systemet. Den uppfattningen har vi framfört i reservation nr 4, som jag yrkar bifall till.

Herr talman! En skilsmässa är smärtsam, i synnerhet för barn. Barnets tillvaro slås ofta i spillror och dess gränslösa kärlek och obrottsliga lojalitet till sina föräldrar sätts på hårda prov. Föräldrarna har ett oerhört ansvar för att deras skilsmässa sätter så få spår av smärta och sorg hos barnen som möjligt. Barnet har rätt att gå känslomässigt skadeslös ur sina föräldrars skilsmässa. Barnet har också rätt till goda och nära kontakter med båda föräldrarna efter en separation. Detta förutsätter att föräldrarna tillförsäkras ekonomiska möjligheter att bygga upp en ny och trygg tillvaro för barnet. Det är alltså med tanke på barnet som vi bör se regeringens förslag till ändringar i underhållsstödet som vi i dag skall ta ställning till här i kammaren. Den föreslagna reformeringen av underhållsstödet innebär dels att barns reella möjligheter till nära och goda kontakter med sina föräldrar förstärks, dels att systemets fördelningspolitiska profil avsevärt förbättras. Regeringen markerar mycket tydligt i propositionen att det i första hand är föräldrarna som har det ekonomiska ansvaret för sina barn. Det eftersträvansvärda är att föräldrarna löser försörjningen av sina barn på egen hand genom att den underhållsskyldige föräldern betalar direkt till barnet. Flertalet föräldrar gör detta, men alla kan inte av en rad olika skäl. För att minska risken för konflikter mellan föräldrarna om barnets försörjning finns underhållsstödet. Utan det skulle många barn i dag drabbas mycket hårt. För att förbättra underhållsstödets fördelningspolitiska profil föreslår regeringen att grundavdraget höjs från 24 000 kr till 72 000 kr. Samtidigt höjs de procentsatser som avgör återbetalningsskyldighetens storlek. De hittillsvarande reglerna för underhållsstödet gynnar föräldrar med högre inkomster, vilket inte är acceptabelt. Dessa två föreslagna förändringar, höjt grundavdrag och höjda procentsatser tillsammans med de ändringar av indrivningsreglerna som trädde i kraft för drygt en månad sedan, som innebär att skulden får ligga i fem månader hos försäkringskassan i stället för två innan den skickas till kronofogden för indrivning, kommer enligt min mening att avsevärt förbättra för de föräldrar som har de lägsta inkomsterna. Det är framför allt bland dessa föräldrar som de flesta skuldärenden som har hamnat på kronofogdens bord återfinns, vilket är mycket olyckligt. Deras möjligheter att bygga goda och nära kontakter med sina barn har onekligen undergrävts på grund av dessa omständigheter. Herr talman! Ökad fördelningspolitisk träffsäkerhet i underhållsstödet kostar. Den konstruktion till finansiering som innebär att de med medelhöga och höga inkomster betalar en högre andel av sin inkomst i underhåll är högst rimlig. En förälder som tjänar 6 250 kr i månaden betalar i dag 400 kr i månaden i underhåll för ett barn, medan en förälder med fem barn betalar fullt underhåll för sina barn först vid en månadsinkomst på 36 700 kr. Detta är inte rimligt! Det höjda grundavdraget och höjningen av procentsatserna innebär förvisso ökad risk för marginaleffekter, men detta är oundvikligt för ett stöd som är inkomstprövat. Jag tror emellertid att effekterna av denna marginaleffekt blir ganska blygsamma, med tanke på att det är förhållandevis få föräldrar som har inkomster på så pass lågt nivå. En särskild arbetsgrupp inom Regeringskansliet har, i enlighet med vad som angavs i 1998 års vårproposition, analyserat regler och ekonomiskt utfall av underhållsstödet. Arbetsgruppen har samtidigt analyserat de förslag som lämnats av Riksförsäkringsverket och de förslag som rör underhållsstöd som Utredningen för översyn av inkomstbegreppet inom bidrags och socialförsäkringssystemen lämnat i betänkandet Förmån efter inkomst. En sammanställning av remissyttrandena över förslagen finns tillgänglig på Socialdepartementet. Arbetsgruppen har vidare haft i uppgift att pröva och analysera riksdagens uttalande i samband med behandlingen av budgetpropositionen för år 1998. Man gav regeringen till känna att regeringen i den kommande vårpropositionen borde återkomma till riksdagen med förslag till ändrade regler för inkomstprövning i systemet för underhållsstöd. Detta har nu skett. Det främsta syftet med regeringens förslag om att höja grundavdraget och justera procentsatserna är att det skall få en bättre fördelningspolitisk profil. De ändrade reglerna kommer också att leda till att försörjningsförmågan hos de som är betalningsskyldiga tas i anspråk i större omfattning. Reglerna blir även i fortsättningen enkla och tydliga så att föräldrarna själva i en given situation kan överblicka sina ekonomiska förpliktelser. Herr talman! När det gäller handläggningen av ansökan om underhållsstöd, beslut om återbetalningsskyldighet och ansökan om anstånd vet jag att inom Kristianstadskassan, dit lokalkontoret i Båstad hör, har man försökt att etablera ett nytt arbetssätt för att bättre och mer professionellt kunna arbeta med det nya underhållsstödet. Ett centralt inslag är att se till att få träffa föräldrarna, helst båda samtidigt men annars var och en för sig. Vid dessa personliga besök är det också lättare att motivera föräldrarna att så långt det är möjligt själva ta ekonomiskt ansvar för sina barn och även överblicka sin ekonomiska situation. Det vore önskvärt om detta kunde förekoma på fler lokalkontor.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

Herr talman! Ämnet för dagens debatt är det nya underhållsstödet. Det är en debatt som har pågått under ett par år, alltsedan bidragsförskottet reformerades och blev ett underhållsstöd. Det är bra att den här frågan har hålls levande. Samhällets stöd till barn till särlevande föräldrar, där den ena föräldern inte har förmåga eller vilja att bidra till sitt barns försörjning eller där den andra föräldern inte klarar sig utan samhällets stöd, är en viktig ideologisk fråga. Inledningsvis anser jag att det är viktigt att poängtera att underhållsstödet - det som vi diskuterar i dag - endast handlar om de föräldrar som av en eller annan anledning behöver samhällets stöd. I de allra flesta fall sköter föräldrarna vid skilsmässa barnens försörjning utan samhällets inblandning. Jag tillhör dem som anser att om man kräver samhällets stöd har också samhället rätt att ställa upp regler för hur detta stöd skall se ut. Samhällets stöd skall främja de mål som samhället vill uppnå. Ett av dessa mål är att kvinnor skall ha möjlighet att försörja sig själva och sina barn, dvs. inte vara beroende av en enskild man för sin försörjning. Ett annat mål är att båda föräldrarna skall försörja eller bidra till sina barns försörjning. Ett tredje mål är att alla barn skall ha en möjlighet till rimlig försörjning. Det faktum att underhållsstödet är satt lika för alla barn, 1 173 kr, visar också samhällets intention, nämligen att alla barn är lika mycket värda. Både i det gamla bidragsförskottssystemet och i nuvarande underhållsstöd förskotterar samhället det fastställda stödet till vårdnadshavaren, som i de flesta fall är mamman. Den underhållsskyldige, i de flesta fall pappan, betalar underhållsstöd till sitt eller sina barn efter ekonomisk bärkraft. Det har framförts kritik mot att pappan betalar till försäkringskassan i stället för direkt till vårdnadshavaren. För den ensamstående mamma som varje månad tvingas vänta en vecka, ibland två, på att pappan skall betala sitt underhållsbidrag därför att han gör en annan prioritering är systemet med att samhället förskotterar stödet en förutsättning för att hon skall kunna planera sin ekonomi. De flesta ensamstående mammor lever under mycket knappa förhållanden, vilket också statistiken över socialbidragen visar. För dem är det nödvändigt att underhållsstödet kommer på ett givet datum. Det har visat sig att försäkringskassan i detta fall är mer pålitlig än många fäder. Från de underhållsskyldiga papporna har det kommit in protester: "Varför skall jag behöva betala när hon tjänar så mycket?" För det första är återbetalningsskyldigheten bestämd i relation till den underhållsskyldiges inkomst och antalet barn, vilket för mig är logiskt. För det andra visar det enhetliga beloppet, 1 173 kr, precis som med barnbidraget, att alla barn är lika mycket värda. En annan vanlig protest är: "Om jag skall betala 1 173 kr så skall hon bidra med lika mycket!" Låt oss då titta på vad det handlar om för ekonomi. Jag utgår från en undersköterska med ett barn på fyra år. Det barnet kostar enligt Konsumentverket ca 1 350 kr. Till detta skall läggas hyra, försäkringar, läkarbesök, medicin, veckopeng och inte minst kostnader för barnomsorg. Om vi antar att fyraåringens del i hyran är ca 1 000 kr och att mamman betalar ungefär 1 000 kr i dagisavgift är vi uppe i 3 350 kr. Och då är inte medicin, läkarbesök, lördagsgodis och sådant medräknat. Från detta skall 1 173 kr och barnbidraget dras. Summan visar att vårdnadshavaren bidrar mer till sitt barns uppehälle och försörjning än vad den underhållsskyldige gör. När det nya systemet med underhållsstöd infördes i februari 1997 var det behäftat med brister. Principerna bakom systemet, att varje underhållsskyldig skall bidra till sina barns försörjning efter ekonomisk bärkraft, är bra, och det finns ingen anledning att ändra på dem. Däremot visade det sig efter det att systemet varit i gång en tid att de med sämst inkomst inte kunde betala, och många ärenden gick till kronofogden. Anledningen till det var att grundavdraget var mycket lågt satt, 24 000 kr. I den nu diskuterade propositionen föreslås att grundavdraget skall höjas till 72 000 kr, något som också majoriteten i utskottet tillstyrker. Meningen med höjningen av grundavdraget är dels att man skall få en fördelningspolitiskt mer riktig profil, dels att så få föräldrar som möjligt skall hamna under riksnormen för ekonomiskt bistånd. Vänsterpartiet anser att regeringens förslag är bra, och vi står därför bakom förslaget. Det är också bra att det kommer att omfatta alla återbetalningsskyldiga. Men förslaget är endast en inledning till ett omfattande arbete med att rätta till de brister som fortfarande finns kvar. En av dem är beräkningen av återbetalningsbeloppet. Eftersom återbetalningsskyldigheten baseras på senast taxerad inkomst, som ligger ett par år tillbaka i tiden, får de underhållsskyldiga som t.ex. blivit arbetslösa eller förtidspensionärer sin underhållsskyldighet fastställd på en inkomst som är alldeles för hög. Visserligen släpar detta efter, och de får tillbaka det som de har betalat för mycket efter ett par år då återbetalningsbeloppet kommer att baseras på en lägre inkomst. Men likafullt kan detta beräkningssätt innebära att man inte kan betala och hamnar hos kronofogden. Ett annat beräkningssätt för den som fått kraftigt förändrad inkomst föreslogs också av riksdagen. Återbetalningsbeloppet skulle då beräknas på aktuell inkomst. I årets vårproposition föreslår nu regeringen att denna fråga skall tas upp till förnyad prövning av den särskilda utredare som skall tillsättas. Även utfyllnadsbidraget vid växelvis boende kommer att omprövas. En annan olöst fråga gäller umgängesavdragen och umgängesresorna. I dag speglar inte umgängesavdragen det normala umgänget som föräldrar och barn utövar. Umgängesresorna är ett annat sorgligt kapitel. I dag finns det faktiskt klara klasskillnader när det gäller hur umgänget kan utövas beroende just på hur umgängesresorna är utformade. Det går t.ex. i dag inte att överklaga och få rätt till ersättning hos socialnämnden. Nu har frågan hänskjutits till en utredning, och vi hoppas att utredningen, när den kommer att presentera sitt förslag, har hittat en lösning på just detta problem. Regeringen kommer, som jag sade tidigare, att tillsätta en särskild utredare som skall fortsätta att se över de olika reglerna när det gäller underhållsstödet. Även Riksförsäkringsverket fortsätter att utvärdera reformen. Jag menar att det är viktigt att skynda långsamt i denna fråga. Alla beslut måste föregås av noggranna fördelningspolitiska konsekvensanalyser. Det är också bra att regeringen i vårbudgeten så klart markerar att frågan om inkomstunderlaget skall prövas i utredningen, eftersom denna fråga är en av de stora frågorna för de återbetalningsskyldiga. Herr talman! Vänsterpartiet yrkar bifall till hemställan i betänkandet SfU9.
Herr talman! Ulla Hoffmann berörde i sitt inlägg några väsentliga principiella frågor som rör underhållsskyldigheten. Bl.a. tog hon upp frågan om det skall vara huvudregel att pappan, eller den förälder som inte bor med barnet, betalar sitt barn direkt eller om det är bättre att det går via försäkringskassan. Det är klart att det finns ett argument för att det är bra att det går via försäkringskassan. Det argumentet nämnde Ulla Hoffmann själv: det innebär en ökad säkerhet och trygghet i fråga om att pengarna kommer. Men tycker inte Ulla Hoffmann att det är trevligare och naturligare att frånvarande föräldrar efter en separation betalar direkt till sitt barn i stället för via en myndighet? Jag passar på att ställa en annan principiell fråga. Hur ser Ulla Hoffmann på ansvaret efter skilsmässan eller separationen? Har föräldrarna fortfarande ett gemensamt ekonomiskt ansvar, eller har de fått ett halvt ansvar var efter skilsmässan?
Herr talman! Låt mig ta upp det sista först och svara på frågan om jag anser att föräldrarna har halva ansvaret var efter en skilsmässa. Mitt svar är: Nej, jag anser definitivt att föräldrarna har hela ansvaret kvar vid en skilsmässa. Det spelar ingen roll om man bor tillsammans eller ett par hus ifrån varandra. Man har samma ansvar för sina barn. Man kan aldrig avsvära sig ansvaret för barnen vare sig när det gäller det ekonomiska eller något annat. I vissa situationer måste man ha samhällets stöd. Föräldrarna har kanske haft gemensamma inkomster och kunnat få vissa vinster av det. När de särar på sig måste det finnas ett ekonomiskt stöd. Jag hade självfallet önskat att föräldrar vid en skilsmässa för barnens skull skulle kunna fortsätta att umgås på ett sådant sätt att pengarna skulle kunna ges direkt. Men vi kommer nog aldrig att komma dit. Jag har egen erfarenhet av tre brutna förhållanden där det inte har fungerat på det här sättet. Försäkringskassan har varit den som har sett till att vi har kunnat betala hyran och de andra utgifterna en gång i månaden. Jag anser därför att den här möjligheten måste finnas.
Herr talman! När det gäller den sista punkten tror jag att vi är överens. Möjligheten måste finnas. Tyvärr får man säkert hjälpa till i alltför många fall. Jag försökte bara i denna korta replikväxling reda ut vad som borde vara det normala och naturliga, dvs. att den förälder som inte bor i hop med barnet betalar direkt till sitt barn och inte via en offentlig myndighet. Jag tänkte bara be om en precisering när det gäller den andra frågan, om det gemensamma ansvaret. Jag försökte väcka en frågeställning. Skall föräldrarna efter skilsmässan ha exakt halva det ekonomiska ansvaret var, enligt Vänsterpartiets uppfattning, eller skall de fortfarande ha ett gemensamt ekonomiskt ansvar? Det senare kan förstås innebära att den ene föräldern tar en mycket större andel än den andre beroende på de ekonomiska villkoren.
Herr talman! Det är självklart att man har samma gemensamma ekonomiska ansvar för barnen efter en skilsmässa som man har haft tidigare. Men som jag sade i min förra replik kan man, om man är gift eller sambo och lever i ett förhållande, utjämna kostnaderna i förhållandet. Vid en skilsmässa delas föräldrarna plötsligt upp. Då behöver man i vissa fall samhällets stöd. I andra fall behöver man inte det, och då fastställer man underhållsbidraget precis som man skall göra. Men när samhället går in är en av principerna att underhållsstödet är lika för alla barn, 1 173 kr, oavsett om föräldrarna är rika eller fattiga. Det är precis som med barnbidraget. Sedan finns det fäder som hävdar att om underhållsstödet är på 1 173 kr skall mamman bidra med precis lika mycket. Med min lilla uträkning försökte jag visa att hur vi än beter oss kommer den som barnet bor hos att betala mer för barnet än den som är underhållsskyldig.

Herr talman! Naturligtvis vore det allra bäst om föräldrarna tillsammans skötte betalningen för barnet. Som nämnts är det också många som gör det - dock inte flertalet, tror jag. Men nu är det ju så att föräldrar ofta skiljs åt därför att man inte kommer överens. Därför är det viktigt att det finns något system som försäkrar att barnet får underhåll. Det gamla systemet har kritiserats mycket, såsom har sagts här, och det med all rätt. Det förslag som nu föreligger gynnar främst låginkomsttagarna. Man har kommit en bra bit på väg mot ett bättre system. Allra mest gynnar det barnen, precis som Ulla sade. Alla barn är lika värda, och alla får 1 173 kr. Det tål att upprepas. Men det finns mycket att arbeta vidare med. Vi hälsar med stor tillfredsställelse att en särskild utredare skall tillsättas. Kvar att arbeta med finns utredning av hur det växelvisa boendet ser ut. Det har nämligen upptäckts att många fler barn bor växelvis än vad man hade trott. Man behöver påpeka för kommunerna att barnen skall ha skolskjuts var de än bor, hos den ena eller den andre. De kanske behöver skolskjuts på båda ställena. Det behöver arbetas med resor för umgängesföräldrar. Och om det nu är inkomst man skall räkna på behöver det utarbetas säkert vilken inkomst det är man skall rätta sig efter. Är det den taxerade inkomsten, är det vad man har nu eller vad man kommer att få? Det finns många frågor kring detta. Kanske finns det också anledning att titta även på vårdnadshavarens ekonomi. Precis som många före mig har sagt är detta en bra bit på vägen, men det finns mycket kvar att arbeta med. Miljöpartiet vill arbeta så mycket som möjligt för att få resurser till försäkringskassorna så att man där kan arbeta förebyggande och tillsammans med föräldrar samtala om hur man bäst löser det för barnet. Jag vet att man ute på de lokala försäkringskassorna tycker om det här sättet att arbeta - om man bara har tid. Underhållsstödet är bara ett av ett femtiotal olika områden som försäkringskassorna har att administrera. Det tog vi upp förra veckan då vi pratade om socialförsäkringens administration. Ideligen måste man göra justeringar för att ändra för någon grupp som kanske hamnat mellan stolarna. Jag skall göra en liten liknelse. Min mormor stickade och virkade mycket, och jag fick ofta hjälpa till att nysta garnet. Ibland trasslade det till sig. Jag rusade fram till härvan som mormor höll i för att trä nystanet genom en tråd i härvan, och då sade alltid mormor: Trä inte, utan försök att skaka loss härvan! Den var nämligen alldeles otrasslig från början. Socialförsäkringssystemet är lite grann så. Det är en mycket trasslig härva. Det har visat sig att vi trär och trär och trär, men det vete sjutton om det inte blir trassligare för varje gång. Jag vill föreslå Miljöpartiets grundtrygghetssystem som något att tänka på.

Herr talman! Ja, Kerstin-Maria, det är dags att trassla ut den här härvan. Det tycker jag också. Det här är egentligen inte en proposition om vårdnad och umgänge, utan det handlar om att göra en besparing på samhällets kostnad för underhållsstöd. Så sade Börje Nilsson vid en offentlig utfrågning i samband med att vi skulle fatta beslut här i kammaren om underhållsstödsreformen. Det är viktigt att komma ihåg detta: Det är besparingar vi eftersträvar här. Hur har det gått? Jo, det har blivit besparingar, men inte alls i den omfattning som man sade att det skulle bli. Och de förslag till besparingar som nu läggs på vårt bord uppgår inte ens till de gamla besparingsmålen. Det gäller alltså att vi nu hittar andra lösningar, lösningar som bygger på andra principer. I propositionen redovisar man en analys av reformen. Denna analys visar klart att reformen var dåligt underbyggd. Tyvärr finns det inga som helst spår av denna analys i regeringens förslag. Jag tror dock att regeringen har tagit intryck av analysen, insett att vi har valt fel väg och vill komma ur reformen. Regeringen har, såsom många har påtalat, i vårpropositionen sagt att man skall utreda utgiftsutvecklingen och lämna förslag till utgiftsbegränsande åtgärder - bra! Utredningen bör också ske i ett samlat familjepolitiskt perspektiv - jättebra! Det är ju det vi vill! Bästa kolleger i riksdagen! Här har vi chansen att ge regeringen hjälp i dess arbete med att ta fram nya principer för underhållsstödet och snabba upp processen, alltså avslå propositionen och begära en helt annan inriktning på statens stöd till barn till särlevande föräldrar. Herr talman! Jag vill i detta sammanhang passa på att yrka bifall till vår reservation nr 1 vad avser avslag på propositionen. Vilka principer är det då som är fel, och vilka principer skall vi ha i stället? För det första skall inte staten ta över föräldraansvaret. Föräldrarna skall alltid vara ansvariga för sina barns försörjning, vare sig man lever tillsammans eller inte. Så är inte fallet i dag, trots vackra ord från de föregående talarna Mona Berglund Nilsson och Ulla Hoffmann. Det är en missriktad välmening att tro att man underlättar separationer genom att ta ifrån människor ansvar. Statens uppgift skall vara att bevaka att föräldrar lever upp till sitt ansvar gentemot barnen. Självklart skall man också underlätta de ekonomiska påfrestningarna på föräldraskapet, men de frågorna diskuteras med fördel i andra sammanhang. En viktig princip i detta sammanhang är att man skall betala underhållet till sina barn. Man skall inte betala till försäkringskassan. Blod är faktiskt tjockare än vatten, och vi vet att inte ens tre fjärdedelar av de återbetalningsskyldiga fullgör sina förpliktelser till pappa staten. För det andra skall staten behandla alla föräldrar på samma sätt. Det gör man inte i dag. Vi som kämpar i våra äktenskap och förhållanden för att hålla ihop familjen får inget stöd ekonomiskt. Det skall inte de särlevande med automatik få heller. Man skall behandlas på samma sätt oavsett om man lever tillsammans eller inte. För det tredje måste man se till försörjningsförmågan hos båda föräldrarna. Vi tycker att det är självklart att båda föräldrarnas försörjningsförmåga skall bedömas när man utreder om det finns behov av underhållsstöd. Dessa tre utgångspunkter tycker vi moderater skall gälla i den nya reform som så väl behövs. Det är viktigt att arbetet med denna reform kommer i gång så snart som möjligt.
Herr talman! Om Cecilia hade gått lite längre tillbaka i historien hade hon vetat att det är självklart att vi måste göra en besparing. Tidigare var det så att bidragsförskottet kostade 4 miljarder, och staten fick tillbaka 1 miljard. Det var alltså en ganska dålig återbetalning av föräldrarna. Nu delar jag inte Cecilias uppfattning att det skulle vara så enkelt att om vi bara lät föräldrarna betala själva skulle minsann alla betala till sina barn. Så tror jag inte att det är. Jag skulle vilja ställa en fråga utifrån den moderata reservation och motion där ni säger att statens ansvar skall begränsas till att gälla barn vars föräldrar saknar egna medel eller fall där fadern är okänd. Jag skulle kunna tänka mig att det kommer att bli en väldig massa okända fäder i Sverige efter en sådan reform. Det är det ena. Det andra jag skulle vilja veta är varför staten i vissa fall skall gå in och låna ut pengar. Kan Cecilia Magnusson reda ut på vilket sätt staten skall låna ut pengar för att föräldrar skall kunna försörja sina barn? Hur har ni tänkt att de skall betala tillbaka? Skall det finnas vissa kriterier, vissa löner? Vilka räntesatser skall staten ta ut på de här lånen?
Herr talman! Statens uppgift som vi ser det, Ulla Hoffmann, är att hjälpa dem att fullgöra sitt ansvar som föräldrar. Staten kan gå in, när man själv av en eller annan anledning inte har förmågan, och stötta under en kortare tid. Självklart behöver man andra åtgärder än bara lån. Man behöver se över hela ekonomin för att långsiktigt kunna klara sitt föräldraskap. Det är liksom grundtanken i detta. Staten skall gå in och stötta, men staten skall inte ta över ansvaret, som vi gör i dag. De allra flesta föräldrar tror jag har en mycket stark ansvarskänsla för sina barn. Då kan de fullgöra sina förpliktelser. Men samhället måste självklart gå in och stötta de föräldrar som inte kan ta sitt föräldraskap.
Herr talman! Det var inte riktigt det som var min fråga. Där har vi samma uppfattning. Vi tycker också att det är viktigt att staten går in och tar ansvaret vad gäller just underhållsstödet och underhållsbidraget. Jag ställde en specifik fråga, eftersom moderaterna har yrkat avslag på propositionen och i stället vill ha ett reformerat underhållsstöd. Då ställde jag en sådan enkel fråga: Hur har ni tänkt er att lånen skall se ut till de föräldrar som inte kan sköta sin skyldighet vad gäller försörjningen av sina barn?
Herr talman! Precis där ligger skillnaden, Ulla. Du sade att staten skall ta ansvar. Men det är inte staten som skall ta ansvar som förälder. Det är föräldrarna som skall ta ansvar som föräldrar. Statens uppgift är att gå in och stödja föräldrarna i det ansvar som de har. Det är den stora skillnaden, som jag ser det.
Herr talman! Låt mig börja med en liten fundering, Cecilia Magnusson, som jag egentligen tycker att alltihop handlar om. Vem är det som har ansvaret? Vem skall försörja barnen? Vilket ansvar har man egentligen som förälder? Vilket ansvar har samhället? Det tycker jag är de grundläggande frågorna. Du säger att man gjorde ändringarna enbart på grund av besparing. Det är självklart att man var tvungen att göra en besparing, men det nya systemet har ändock blivit ett rättvist system. Cecilia Magnusson, problemet med Moderata samlingspartiet är ju er inställning att ni helt och hållet vill avskaffa stödet från samhället till barn som bor med en förälder. Såvitt jag förstår av motionen är det socialtjänsten som i stället skall pröva det ärende där en underhållsskyldig inte kan betala. En annan sak, Cecilia Magnusson. Kan du förklara för mig vem som skall sköta utbetalningar av underhållsstödet om inte försäkringskassan skall göra det?
Herr talman! Underhållsstödet skall bygga på helt andra principer än besparingar. Själva infallsvinkeln är fel. Underhållsstödet skall vara utifrån barnets bästa. Denna inställning har vi faktiskt stöd för i barnkonventionen. I artikel 18 står det att staterna skall göra sitt bästa för att säkerställa erkännandet av principen att båda föräldrarna har ett gemensamt ansvar för barnens uppfostran och utveckling. Vi lever inte upp till det i dag. Vi går emellan föräldrarna i deras ansvar att se till sina barn på bästa möjliga sätt. Vi måste återkoppla detta. Vi får inte gå emellan barnen och föräldrarna och ta över det ansvaret. Det är det som är den stora skillnaden. Det är mycket möjligt att socialtjänsten får ta hand om den här frågan. Vi har inte gett några anvisningar kring detta i vår motion. Vi har sagt att staten exempelvis kan ställa upp med ett lån för att övergångsvis klara ut detta. Men för dem som inte kan fullgöra detta eller när föräldrarna inte finns skall staten självklart fullgöra sitt ansvar att ta hand om barnen.